Herr talman! Vi måste hålla i minnet att flertalet av de patienter det här är fråga om har begått upprepade lagöverträdelser. Ekonomiska brott är den dominerande brottstypen, men brott mot liv och hälsa är också vanliga — i inte så få fall upprepade sådana brott. En del patienter bedöms som mycket farliga och är därför i behov av särskilda säkerhetsåtgärder. Ur medicinsk synpunkt uppvisar patienterna olika psykiska sjukdomstillstånd. Vårdorganisationen på detta område omsluter därmed många komplicerade och svåra frågor. Herr talman! Låt mig understryka att det självfallet är angeläget att vi steg för steg kan komma fram till sådana förbättringar i vårdorganisationen och vårdmetodiken som är möjliga och lämpliga. På detta område liksom på många andra områden av sjukvården finns det åtskilligt som kan och bör förbättras. Framför allt är det angeläget att i ökad omfattning få till stånd rehabiliterande åtgärder i vidsträckt bemärkelse. I detta sammanhang är det förslag som lagts fram inom Landstingsförbundet om en försöksverksamhet på nu ifrågavarande område av särskilt intresse. Erfarenheterna av sådan försöksverksamhet kan bli av mycket stort värde för utformningen av den framtida vårdorganisationen. Frågan om lämpliga vårdformer för de patienter som det här gäller berörs också av arbetet inom den parlamentariska kommitté som har i uppdrag att utreda frågan om påföljder för psykiskt avvikande lagöverträdare. Även detta utredningsarbete kan sålunda i framtiden komma att påverka vårdorganisationen för de särskilt vårdkrävande patienterna. Svaret på de tre första frågorna i interpellationen innesluts i mitt interpellationssvar och i vad jag här nu har sagt. Här vill jag återigen fästa herr Möllers uppmärksamhet på att huvudmannaskapet för den psykiatriska vården, till vilken också de här ifrågavarande patienterna hör, åvilar landstingen och de landstingsfria kommunerna. Jag är övertygad om att huvudmannen på detta område med allvar och stor ambition försöker finna de adekvata och riktiga vårdformerna. Tillsättandet av arbetsgruppen är ett uttryck för detta. Arbetsgruppens utredning om försöksverksamheten är självfallet ett uttryck för viljan till insatser. Vad beträffar den fjärde frågan ankommer det i första hand på socialstyrelsen att göra de prioriteringar som styrelsen anser lämpliga. Vi kan naturligtvis inte här i riksdagen diskutera interna organisationsfrågor inom socialstyrelsen — jag hade en känsla av att herr Möller ville göra det. Här åvilar det socialstyrelsen att göra prioriteringar. Låt mig, herr talman, säga att de frågor som herr Möller har tagit upp är viktiga, men de är också svåra. Det gäller å ena sidan samhällets skyldighet att skydda den enskilde medborgaren och å andra sidan samhällets uppgift att ge dessa patienter en adekvat vård och en aktiv medicinsk och social rehabilitering. Jag kan försäkra att jag för egen del liksom de ansvariga myndigheterna och de som deltar i det pågående utredningsarbetet är medvetna om de problem som här föreligger och behovet av fortsatta aktiva insatser på detta område.

Herr talman! Det är alldeles rätt som socialministern sade i början av sitt anförande att flertalet av dem som gäller för att vara särskilt vårdkrävande har begått upprepade lagöverträdelser, egendomsbrott och i många fall övergrepp i fråga om liv och hälsa för annan. Jag kan även instämma i slutpunkten i socialministerns replik, nämligen att det här finns mycket svåra problem. I mitt första inlägg sade jag också att det gäller att göra en avvägning, där jag erkänner de behov som finns på ömse håll. Men behandlingen av de intagna, inhumana rutiner och själva inspektionen måste ses över. Intagning bör inte ske av sådana som bara begått småtjuveri. Jag vill ändå mycket varmt tacka socialministern för det senaste inlägget, för nu var det vida mer aktiva tag. Socialministerns egen och därmed givetvis regeringens uppfattning kom fram på en rad andra punkter på ett sätt som inte var fallet i de tidigare hänvisningarna till pågående utredningar och projekt. För min del tycker jag ofta, när det gäller andra riksdagskolleger, att det är roligt om de får ett litet fylligare svar. Man bör inte i syfte att spara tid göra ett interpellationssvar en halv eller en sida för kort. Sådant kan tvärtom förlänga debatten, då interpellanten vill ha den nödvändiga utfyllnaden. Jag tar fasta på vad socialministern sade om att trots att detta är komplicerade frågor skall mycket göras på sikt på en del punkter, bl.a. när det gäller rehabiliteringen. Vidare skulle det som Landstingsförbundet kunde komma fram med vara av betydande intresse. Men jag vill hålla fast vid två punkter och be om ett besked. Det gäller för det första rutinerna vid bl.a. intagningen. I ett av de dokument jag åberopade i mitt tidigare anförande, del IV om de särskilt vårdkrävande som psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har gjort, talas det om stripping av patienter när de tas in. De tas ifrån varje sak, varje klädesplagg, sin enda kam osv. Det innebär ändå mycket av inhumanitet som är olämpligt, både därför att det skadar den intagne vid tillfället och därför att det försämrar en långsiktig återanpassning. AÖV-gruppen anför på s. 51 i sin promemoria — om jag får nämna det för sista gången — hur man kan förbättra vårdmiljön: ”Avsikten är således att patienten på sjukhuset skall få behålla en ”egen vrå” som han bör få möjlighet att ge en personlig prägel. Patienterna bör även få använda sina egna kläder. Om de saknar egna kläder eller av annan anledning vill ha sjukhuskläder, bör dessa inte ha prägel av uniform utan vara trivsamma, praktiska och angenäma att bära. Patientens behov av att vara individ bör alltså även i sjukhusmiljön beaktas och uppmuntras.” Särskilt som det kan vara fråga om både 10 och 20 år som de intagna får vara på anstalten är detta enligt min mening självklara åtgärder som man borde kunna säga ja till direkt och inte bara uppskjuta i avvaktan på viss försöksverksamhet. De skulle vara av stort värde för de intagna och för den allmänna synen på dessa frågor och för de människor det gäller på andra sjukhus och anstalter där försöksverksamhet inte kommer att äga rum under de närmaste åren. Den andra punkten där jag likaledes vill efterhöra socialministerns mer preciserade inställning gäller inspektionerna från socialstyrelsen. Socialstyrelsen är ett ämbetsverk — som alla vet, inte minst socialministern — som har en rad ökande och viktiga uppgifter i samhället.

Jag vill fråga: Delar inte socialninistern ändå den uppfattningen att detta på litet sikt behövs, när vi märker hur få inspektioner som sker och hur många sjukhus och avdelningar det är fråga om, och när man t.o.m. inom socialstyrelsen säger att man numera i stort sett kan rycka ut bara där det finns konkreta fall som man blivit uppmärksammad på? Det är inte en riktig inspektionsverksamhet man då har.
Herr talman! Jag vill med anledning av herr Möllers senaste inlägg säga att det som på sikt har mycket stort intresse och värde är den försöksverksamhet som den arbetsgrupp som har utrett dessa frågor på landstingssidan nu initierar. Låt mig med några ord beröra inriktningen av denna försöksverksamhet. Gruppen föreslår en försöksverksamhet inom den psykiatriska sjukvårdens ram vid två eller tre psykiatriska sjukhus. För en vårdorganisation för ca 60 patienter beräknas ett upptagningsområde på i genomsnitt ca 300 000 invånare.

Den bör i första hand bedrivas från vårdenheten. Jag tycker, herr Möller, att när den ansvarige huvudmannen initierar en sådan försöksverksamhet är det i hög grad värt att notera. Självfallet ställer jag mig bakom den. Det är en strävan till förnyelse och förändring av ett stort och svårt område. Slutligen, herr talman, är den inspektionsverksamhet som socialstyrelsen bedriver på området betydelsefull och viktig. Jag trodde inte att jag behövde stryka under det i den här debatten. När det gäller detta område, liksom många andra områden inom ett verk — i det här fallet socialstyrelsen — är förstärkningsfrågor etc. självfallet prioriteringsfrågor men också budgetfrågor, och herr Möller vet att man näppeligen konkret kan diskutera sådana frågor i riksdagen. De får prövas i särskild ordning.
Herr talman! Vi kan givetvis inte nu ta upp de här frågorna konkret eller inför t.ex. just nästa budgetår. Men jag hade hoppats på att få höra inställningen på litet sikt om en utbyggnad på den här punkten. Men nu när socialministern har förklarat att inspektion i och för sig är viktig, får man väl ta fasta på det. Jag har bara en önskan att framföra till socialministern. När man med intresse följer den här försöksverksamheten inom inte minst Landstingsförbundet, och det förekommer samtal från socialdepartementets sida med socialstyrelsen och Landstingsförbundet i dessa frågor, så betona då hur inhumana de nuvarande formerna är på anstalterna. Det är sådant som snabbt borde kunna ändras vid en rad anstalter över hela fältet och inte bara försöksvis på några få håll.

Herr talman! Herr Pettersson i Kvänum har frågat om jag är villig medverka till en snabb och för landstingen acceptabel lösning av frågan om ersättning till landstingen för kostnader för ambulanstransporter. Enligt lagen om allmän försäkring kan allmän försäkringskassa träffa överenskommelse med landstingskommun om skälig gottgörelse för ambulanstransporter som är ersättningsberättigade inom sjukförsäkringen. Sådan överenskommelse skall för att bli gällande fastställas av riksförsäkringsverket. Flertalet av de överenskommelser om ersättningsbelopp vid ambulanstransporter som gällt sedan år 1967 bygger på en rekommendation från riksförsäkringsverket och Landstingsförbundet. Överläggningar angående nya grunder för ersättning från sjukförsäkringen pågår och det är min förhoppning att dessa snart skall leda till en lösning av frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr socialministern för svaret på min interpellation. Av det relativt korta svaret framgår att socialministern är väl förtrogen med bakgrunden till interpellationen. Socialministern erinrar i svaret om att överläggningar angående nya grunder för ersättning från sjukförsäkringen pågår och uttrycker också en förhoppning om att man skall kunna lösa frågan inom en snar framtid. Skulle man säga sanningen i det här sammanhanget, har ju förhandlingar pågått i två och ett halvt år.

Riksförsäkringsverket skall också fastställa den taxa eller den avgift som skall uttagas av den försäkrade.

Det är säkerligen mycket välbekant för socialministern att den kostnadsutveckling som vi har på skilda områden inte minst har träffat kostnaderna för transporterna. Det är många sjukvårdshuvudmän i dag som har kostnader som ligger i närheten av 8 kronor per körd km. Då kan man säga att det är sjukvårdshuvudmännens sak att tillse att kostnaderna hålls på en annan nivå. Men här är det faktiskt fråga om en utveckling där sjukvårdshuvudmännen haft väldigt små möjligheter att påverka kostnaderna. Vi har förkortningen av arbetstiden, som inte minst för ambulanspersonalen har minskats till en enligt min mening rimlig omfattning. Den låg 1966 på 73 veckoarbetstimmar, vilket får bedömas som mycket högt. Man har vidare infört dubbelbemanning i ambulanserna och det får väl anses vara riktigt ur säkerhetssynpunkt. Det är alltså en allmän kvalitetsförhöjning på transporterna som har skett under denna period. Jag tycker det är fel att tolerera denna enorma tröghet och att försätta sjukvårdshuvudmännen i en sådan här situation. Vi vet att flera av sjukvårdshuvudmännen har låtit höra av sig till Landstingsförbundet. Men inte nog med det utan de har också vänt sig till socialdepartementet och t.o.m. till kommunikationsdepartementet. Detta får vi ta som ett symptom på att det råder en allmän missbelåtenhet med att man inte har kunnat få en rimligare ersättning. Jag tackar statsrådet för svaret som jag i varje fall uppfattar så att statsrådet är införstådd med det olämpliga i att hantera en fråga på detta sätt. Sjukvårdshuvudmännens svårigheter i dag går ut över annan verksamhet. Erfarenheten säger mig att ett vanligt landsting, om det skulle ha rimlig ersättning, faktiskt borde få ytterligare en eller två miljoner i anslag. Vad går detta ut över? Jo det går ut över sådana angelägna områden där jag vet att socialministern är mycket intresserad av att det blir förbättringar. Det är den öppna vården och det är långtidssjukvården. Men framför allt är det kanske de nya aktiviteterna som blir lidande. Inte minst i denna kammare har många uttalanden gjorts för en utbyggnad av hälsovården. Det blir svårigheter att prioritera de här nya aktiviteterna i ett hårt och besvärligt budgetläge, vilket många sjukvårdshuvudmän nu befinner sig i. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Pettersson i Kvänum nämnde att under relativt lång tid förhandlingar förts mellan riksförsäkringsverket och Landstingsförbundet. Verket har nu fört upp frågan till departementet. Jag vill bara stryka under att frågan nu är föremål för överläggningar mellan socialdepartementet, Landstingsförbundet och riksförsäkringsverket. Jag räknar med att det skall vara möjligt att relativt snart komma fram till en lämplig lösning av en som jag mycket väl vet angelägen fråga.

Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla har frågat mig om jag är beredd att vidta ytterligare åtgärder för rening av vattnet i Idefjorden. Som bekant tillsatte regeringen 1969 en delegation för att förhandla med Norge i ämnet. De svensk-norska förhandlingarna är ännu inte avslutade. Den norske utrikesministern har i stortinget den 28 mars i år framhållit att man också på norsk sida anser det viktigt att föroreningssituationen snabbt bringas under kontroll. Hänsynen till befolkningen i Idefjordsområdet och till grannstaten Sverige gör det enligt honom önskvärt att finna en lösning som tillgodoser intressen på båda sidor av gränsen. När det gäller ett eventuellt norskt statligt engagemang bekräftade han på direkt fråga att Idefjorden som en svensk-norsk gränsfjord kommer att betraktas som ett särfall. Jag ser uttalandet som en vändpunkt i förhandlingarna. Kanske kan vi äntligen få ett stopp på föroreningarna och så småningom en ren Idefjord. Jag är enig med interpellanten om att en lösning nu måste komma till stånd. Den får inte skjutas ytterligare på framtiden med de konsekvenser ett sådant uppskov kan få för norra Bohuslän. Genom miljöskyddslagen och statsbidrag till miljövårdande åtgärder har vi på svensk sida vidtagit alla åtgärder för att förhindra föroreningar. Jag räknar nu med att de åtgärder den norske utrikesministern ställt i utsikt skall leda till en snar och tillfredsställande förbättring av situationen i Idefjorden.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr jordbruksministern för det positiva svaret på min interpellation. Frågan om förstörelsen av Idefjorden är inte ny. Utsläpp av föroreningar har pågått under flera decennier. Men det har ökat i sådan grad att fjorden i dag är i det närmaste död. Sedan flera år går det inte att bada i fjorden. Fisken dör, även laxen när den måste passera fjorden i vandringen mellan Bullarensjöarna och havet. Halden ut per år 10 000 ton fasta organiska och 4 300 ton fasta oorganiska partiklar. Dessutom tillkommer kloakoch avloppsvatten från Haldens kommun. Detta senare är emellertid obetydligt i jämförelse med utsläppen från industrin. Kommunen har en plan färdig för rening av sitt avloppsvatten. Men man vill avvakta åtgärder från industrin innan kommunen fullföljer sina planer. Utsläppen från industrin tenderar dess värre inte att minska. Tvärtom har Saugbruksforeningen planer på en avsevärd ökning av sin produktion. Detta leder givetvis till en ökning av utsläppen. Opinionen bland befolkningen kring Idefjorden på båda sidor om gränsen är mycket stark. Socialdemokratiska partidistriktet i Bohuslän har, liksom arbeiderpartiet i Östfold, i offentliga uttalanden krävt åtgärder för fjordens rening. Liknande synpunkter har också framförts av ett gränsregionsutskott, som bestått av representanter för Östfold fylke liksom länsstyrelsen i Göteborg, landstinget och kommunerna i Tanum och Strömstad. I detta utskott är för övrigt landshövding Erik Huss ordförande. Självklart har opinionen förstärkts under den senaste tiden. Planer fanns att etablera ett värmekraftverk vid Hogdal intill Idefjorden. Norska regeringen har till svenska regeringen uttalat sig mot en sådan lokalisering. Svenska regeringen och riksdagen har i detta hänseende beaktat de norska intressena. Området har i riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen förklarats som s.k. bevarandeområde, där inga miljöstörande industrier får lokaliseras. Om det skall bli meningsfullt med denna planering bör givetvis föroreningarna elimineras så snart som möjligt. Detta är nödvändigt om området skall kunna utnyttjas för bl.a. bad och andra fritidsaktiviteter. Jag är väl medveten om att det är de norska myndigheterna som har huvudansvaret i denna fråga. Det är också norrmännen på det klara med. Mig veterligt föreligger inga administrativa eller tekniska problem som hindrar frågans behandling. Svårigheterna ligger på det ekonomiska planet. Det finns olika tekniska alternativ att välja emellan för att lösa industrins föroreningsproblem. Men för att resultatet skall bli godtagbart beräknas investeringarna till bortåt 100 miljoner norska kronor. Den ifrågavarande industrin i Halden säger sig inte vilja bestrida en så kostnadskrävande investering med mindre än att staten hjälper till. Norska regeringen har i dagarna lagt fram en proposition i stortinget om statsstöd till vattenförsörjning och föroreningsbegränsande åtgärder. Den tar upp principerna för sådant statligt stöd. Men den anvisar inga medel, och det är givetvis en svaghet. Regeringen säger att frågan om statsstödets storlek får tas upp i samband med den årliga budgetbehandlingen. Av propositionen framgår också att omfattningen av det föreslagna statsstödet beräknas bli rätt begränsad och att det kommer att utgå efter en mycket restriktiv prövning. Eftersom behovet av reningsanläggningar i Norge är mycket stort måste prioriteringen av reningsobjekt bli av mycket stor betydelse. En ljuspunkt i detta avseende är det svar den norske utrikesministern Vårvik — vilket också statsrådet Bengtsson har framhållit i sitt interpellationssvar — lämnade stortingsman Arvid Johanson den 28 mars i år, då han förklarade att Idefjorden bör betraktas som ett särfall med hänsyn till sin karaktär av gränsfjord. Jag tror att föroreningsproblemet i Idefjorden kan lösas inom en relativt nära framtid, om Idefjorden får en hög prioritering av de intressenter som har att svara för finansieringen, dvs. norska staten och den berörda industrin. I detta hänseende bör en ytterligare personlig insats av jordbruksministern vara av utomordentligt värde. Det positiva svaret på min interpellation tolkar jag som ett uttryck för att jordbruksministern är beredd att göra en sådan insats.

Herr talman!

Alltifrån sammanläggningen i början av 1950-talet har frågan varit föremål för upprepade insatser av de kommunala myndigheterna, framför allt kontakter med motsvarande myndigheter i Halden och påtryckningar hos länsstyrelsen i vårt län för att försöka få någon förbättring av förhållandena till stånd. Slutligen har också framställningar gjorts hos regeringen om att man på högsta nivå skulle ta upp överläggningar för att komma till rätta med missförhållandena. När en sådan här fråga aktualiseras första gången kanske man inte har någon framgång. När vi hade fört upp den på regeringsnivå fick vi tyvärr bara ett svar, där man talade om vilka undersökningar som hade utförts och utfördes av framför allt de norska myndigheterna, men man ansåg inte någon åtgärd från de svenska myndigheternas sida nödvändig. Frågan har sedan varit föremål för olika aktiviteter här i riksdagen. Jag fick i november 1971 svar på en interpellation av jordbruksminister Bengtsson. Han konstaterade då att några formella möjligheter för svenska myndigheter att utöva påtryckningar inte fanns. Detta var väl ett konstaterande av faktum, men vad som eftersträvades var att på olika sätt genom den kommitté som funnits mellan svenska och norska myndigheter försöka på något sätt föra frågan framåt och få de norska myndigheterna att förstå angelägenheten av att en förbättring kom till stånd. Jag har därför varit mycket intresserad av det svar som jordbruksminister Bengtsson lämnat till herr Gustafsson i Uddevalla på hans interpellation om föroreningsproblemen i Idefjorden. I år är svaret mera positivt. Jordbruksministern konstaterar att man fått en ”öppning” på frågan genom den deklaration som gjorts av den norske utrikesministern. Jordbruksministern uttalar klart att det nu är nödvändigt att vidta åtgärder för att få en rening av Idefjorden till stånd. Dessa uttalanden är synnerligen värdefulla för oss som kommer från dessa områden och som tycker att det är fel att ett så fint område skall få fortsätta att förstöras på sätt som skett. Precis som Gunnar Gustafsson redan sagt har Strömstad behandlats som ett för friluftslivet och naturen synnerligen värdefullt område i riksplanesammanhang. Vi har i den planeringen tagit hänsyn till den norska utvecklingens intressen. Jag tycker därför att det är motiverat att vi ställer anspråk på att man även från norsk sida vidtar åtgärder för att avhjälpa den förstörelse som skett av Idefjorden. Det är riktigt som jordbruksministern konstaterar i sitt svar att vi från svensk sida satsat på rening av de utsläpp som finns. Reningsanläggningar har beslutats och faktiskt också färdigställts liksom även saneringsledningar inom Strömstads kommun för över 6 miljoner kronor under det senaste budgetåret, till vilket vi fått mycket goda statsbidrag. Detta gör att vi kan hävda att vår kommun inte åstadkommer några föroreningar, naturligtvis inte i Idefjorden, men inte heller på det kustområde som utgör fortsättningen av Ideoch Singlefjordarna. Det är här fråga om stora ekonomiska åtaganden som vi gjort från kommunalt håll, men som jag nämnde med mycket starkt stöd av statsbidrag. Vi anser därför att åtgärder även borde kunna sättas in på den norska sidan för att man skall komma till rätta med föroreningarna. Även i år har motioner väckts till riksdagen men arbetsbelastningen har medfört att jordbruksutskottet uppskjutit dem till hösten. Under sommaren har utskottet möjligheter att under en resa på Västkusten titta på bl.a. det problem som föroreningarna i Idefjorden utgör. Under de 20 år som gått sedan kommunsammanläggningen i början på 1950-talet har vi nu lyckats fästa mycket stor uppmärksamhet på detta problem. Som jag redan en gång tidigare gjort vill jag uttrycka den förhoppningen att den klara deklaration som jordbruksministern gör om angelägenheten av att åtgärder nu vidtas skall möjliggöra för oss att på olika sätt få till stånd sådana åtgärder. Jag skulle vilja sammanfatta med att säga att vi lokalt känt av problemet under mycket lång tid. Vi har försökt vinna myndigheternas förståelse för att åtgärder måste vidtas. Vi har, som Gunnar Gustafsson uttryckte det, klart för oss att detta betyder ekonomiska svårigheter både för berörda kommuner på norska sidan och för företagen, eftersom man inte kalkylerat med det från början.

Då kan man nå upp till det mål som jordbruksministern angav: en ren Idefjord.

Herr talman! Jag vill helt instämma i de synpunkter som herr Gustafsson i Uddevalla framfört angående den otålighet som människorna i norra Bohuslän känner inför problemet Idefjorden. Denna opinion har blivit mera orolig, eftersom föroreningarna tenderar att sprida sig till vattnen utanför Idefjorden. Under sommaren 1972 kunde man märka hur den klart kristallgröna färgen på vattnet vid Sydkoster och långt inne i Dynekilen förvandlats till en smutsbrun och ogenomskinlig färg. Naturligtvis är befolkningen orolig för detta. Strömstads kommun har — som ju också herr Mattsson i Skee påpekat — lagt ner stora kostnader på fritidsanläggningar. Dessutom drabbar det de tusentals människor från andra delar av landet som söker sig dit för att få njuta av salta bad, fiske och annat. Det är möjligt att denna förorening även kommer från annat håll än Idefjorden. Stora utsläpp av föroreningar kommer också från pappersmasseindustrier vid Glommen, som mynnar ut i Oslofjorden. Men detta förringar ju inte problematiken i Idefjorden. I Idefjorden har i vinter också dumpats ganska ansenliga mängder av muddermassor från muddringar som gjorts vid fabriksutsläppen i Tista älv. Enligt överenskommelse mellan norska och svenska regeringarna skall samråd ske i sådana fall. Av jordbruksministerns interpellationssvar drar jag den slutsatsen, att något sådant samråd inte skett. Jag finner det anmärkningsvärt med hänsyn till de skadeverkningar en sådan mudderdumpning för med sig. Det är tillfredsställande att regeringen begärt att samråd skall ske i fortsättningen, och man får hoppas att sådana dumpningar därmed alltså kommer att så småningom upphöra.

Herr talman! Jag beklagar att herr Åberg inte är här — dagens överläggningar har dragit ut så långt på tiden att han har tvingats resa härifrån. När jag läste herr statsrådets svar fann jag att herr statsrådet hänvisar till den delegation som förhandlar med Norge i det här ärendet. 1968 väcktes ju i andra kammaren en motion, i vilken begärdes att Kungl. Maj:t skulle uppta förhandlingar med Norge för att förhindra vattenföroreningar inte bara i Idefjorden utan även i norra Bohuslän i övrigt. Det påpekades i motionen att föroreningarna kom från norskt håll. Motionen behandlades av allmänna beredningsutskottet och bifölls sedan av riksdagen. Såvitt jag förstår har förhandlingarna nu skötts av denna delegation som tillsattes med anledning av motionen. Det är ju meningslöst att på ena sidan av en fjord eller ett annat vatten satsa på att hålla vattnet rent om man på den andra sidan inte har någon som helst rening. I Sverige har vi ju under många år inte minst genom en omfattande lagstiftning — som statsrådet redovisade i interpellationssvaret — gjort verkliga ansträngningar för att bevara bl.a. norra Bohuslän med utgångspunkt i att detta område har ett unikt värde. Då är det i högsta grad önskvärt att man inte från annat land släpper ut föroreningar som förstör det mycket omfattande arbete som utförts på den svenska sidan. Jag antecknar därför med tacksamhet att statsrådet tydligen drar den slutsatsen att det nu finns möjligheter att hitta en lösning. Enligt min uppfattning är läget nu sådant att svenska myndigheter har en mycket stark position i de fortsatta förhandlingarna, och efter att ha läst interpellationssvaret har jag också blivit övertygad om att statsrådet är beredd att utnyttja de möjligheter som finns för att klara föreliggande problem.
Herr talman! Varken interpellanten eller övriga som deltagit i denna debatt har ju deklarerat någon från interpellationssvaret avvikande mening, men jag vill ändå kommentera denna fråga med några ord. Även om interpellationen så att säga rör ett enskilt ärende är den nämligen ändå av utomordentligt stor principiell betydelse och av mycket stort intresse. Man kan säga att i botten på detta ärende ligger frågan vilka möjligheter ett land har att påverka sådan miljöförstörelse i ett grannland som får direkta följder på det första landets miljö.

Detta innebär med andra ord att man i ett land skall känna samma ansvar för de följder som en miljöförstörande verksamhet kan vålla på andra sidan nationsgränsen som man känner inför det egna landets invånare. Och det kan ju vara så att invånarna i ett grannland får större obehag av den miljöstörande verksamheten än det egna landet får. Vattenoch vindförhållanden kan ju vara sådana. Idefjorden är just ett sådant exempel, Därför är det en mycket viktig princip att hänsynstagandet inte får upphöra vid nationsgränserna.

Det är en mycket viktig sak. Den konventionen har vi ännu inte, men det är heller inte alldeles nödvändigt att vänta på den, innan vi klarar upp denna konkreta fråga. Som redan framhållits av såväl herr Gustafsson i Uddevalla som herr Mattsson i Skee och fru Johansson har vi från svensk sida gjort vad på oss ankommer för att klara detta problem, inte bara vid det vatten som det här är fråga om utan över huvud taget. Vi har här i landet en sträng miljöskyddslagstiftning, som också tillämpats på de äldre industrierna, och om vi inte samtidigt haft möjligheter att lämna statsbidrag till de gamla företagen hade vi säkert fått lägga ner även betydande företag. Vi har valt den väg som norrmännen nu är inne på, nämligen att se till att de åtgärder statsmakterna förordar också kan genomföras med statsbidrag. När jag 1971 svarade på den här frågan om Idefjorden kunde jag berätta att en kommitté i Norge hade utarbetat ett förslag till åtgärder. Nu har det gått så pass långt att den norska regeringen har lagt fram ett förslag som i princip går ut på att företag skall få lån på gynnsamma villkor. Till sådana företag som är av stor betydelse och som måste vidta åtgärder kan man emellertid lämna statsbidrag. Såsom herr Gustafsson i Uddevalla påpekat har den norske utrikesministern i stortinget sagt att det företag som ligger vid Idefjorden är av den beskaffenheten att det rimligtvis bör räknas till de kategorier som får statsbidrag. Det är riktigt att den muddring som fru Johansson påtalade har förekommit. Vi har reagerat på den punkten, och det norska utrikesdepartementet har beklagat det inträffade. Sådant får självfallet inte ske, utan när arbetet nu skall gå vidare och man eventuellt skall utföra ytterligare dumpning kommer ansökan därom att underställas svenska myndigheter — den saken är nu alldeles klar. Jag är alltså på den här punkten nu optimistisk, och jag bygger min optimism på de uttalanden som gjorts från norsk sida. Vid de kontakter vi har med miljöministeriet i Norge har jag givetvis redan påpekat hur allvarligt vi ser på den här frågan. Skulle nu min optimism vara förhastad är jag självfallet beredd att för våra norska vänner omtala hur allvarligt vi ser på problemet. Men jag tror inte att vi skall behöva det. Med det beslut som stortinget kommer att fatta tror jag att man kommer att kunna klara den här frågan som ett av de första miljöproblemen på den sidan.

Herr talman! Som motionär i den här frågan hälsar jag jordbruksministerns svar med största tillfredsställelse. Vi motionärer kräver i vår motion åtgärder för att komma till rätta med föroreningarna i Idefjorden. Motionen ligger för närvarande i jordbruksutskottet och skall behandlas först till hösten. Fru Johansson nämnde att norra Bohuslän har stor betydelse för många människor som tillbringar större delen av året på andra platser i Sverige. Jag hör också till dem som tillbringar somrarna sedan 25 år tillbaka i norra Bohuslän. Det skrämmande, som man har kunnat konstatera nu, är att den nedsmutsning vi förut har talat om har gått med en enorm hastighet. Den har ackumulerats de senaste två—tre åren. I Dynekilen, där jag bor, har man alltså kunnat konstatera hur sjögräset har fått en helt annan utbredning än tidigare och hur vattnet — som förut alltid blev rent och klart under slutet av juli och i augusti när industrierna i Halden hade slagit igen — numera har samma pilsnerbruna färg hela året om. Om man med båt kommer söderifrån möter man i södra Kosterfjorden det bruna vattnet norrifrån, precis som en vägg! Vid gränsen mellan Idefjorden och Dynekilen kan man också numera fånga sötvattensfisk, vilket inte brukar vara en vanlig fångst på Västkusten. Jag hälsar därför det svar som herr jordbruksministern har gett med största tillfredsställelse, och jag litar också på hans försäkran i avslutningen av anförandet att han — om det inte händer någonting från Norges sida — kommer att fortsätta att trycka på för att vi skall få en lösning av det här problemet.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder så att i framtiden beslutade reformer som t.ex. bilregisterreformen i praktiken kan genomföras utan alltför stora svårigheter och besvär för bilägarna. Som jag tidigare framhållit här i riksdagen är övergången till det nya bilregistreringssystemet en stor uppgift som krävt lösandet av komplicerade frågor. Min bedömning är att övergången gått bra även om självfallet vissa problem uppstått. I icke ringa utsträckning har dessa orsakats av att vissa fordonsägare ej fullgjort föreskriven uppgiftsskyldighet eller att de på annat sätt underlåtit att lämna olika uppgifter som behövts för de maskinella rutinerna. Fel och förseningar har också orsakats av brister i de tidigare manuellt förda registren. Att misstag sker torde vara oundvikligt, och sådana förekom som bekant även inom det tidigare registreringssystemet. Redan nu kan man emellertid säga att det nya bilregistret fungerar bättre än det gamla manuella systemet. För registrering av ett fordon åtgår nu i genomsnitt 3—5 dagar, dvs. det är den tid som förflyter från det fullständiga handlingar ingivits till länsstyrelsen och till dess fordonsägaren erhållit registreringsbevis och registreringsskyltar. Tidigare under omläggningsarbetet var expeditionstiderna i vissa fall längre, men rutinerna har fortlöpande förbättrats och snabbats upp. Herr Lothigius nämner särskilt att de nya registreringsskyltarna ibland sänds till den tidigare ägaren. Herr Lothigius torde syfta på de registreringsskyltar som i samband med omläggningen distribueras för äldre fordon. Anledningen till att dessa skyltar ibland sänds till den tidigare ägaren av fordonet är antingen att såväl denne som den nye ägaren underlåtit att anmäla äganderättsövergången till registret eller att ägarbytet skett efter det att uppgifterna för tillverkningen av de nya skyltarna tagits ur registret. Skyltarna sänds i rekommenderad försändelse. På den avi som adressaten erhåller anges att försändelsen innehåller nya bilskyltar. Det är riktigt att skyltarna inte går att sända vidare till den nye ägaren. Självfallet är det väsentligt att skyltarna inte lämnas ut till annan än den verklige ägaren och detta är ett av huvudsyftena med det nya tillverkningsoch distributionssystemet. Förbudet mot vidaresändning har alltså tillkommit av säkerhetsskäl och har givetvis inget samband med att skyltarna tillverkas av ett statsägt företag. Enligt den instruktion som utfärdats inom postverket skall skyltförsändelsen återsändas till bilregisternämnden med uppgift om anledningen till återsändningen. Den enskilde bilägaren orsakas inte någon kostnad eller direkt olägenhet genom detta system. Herr Lothigius tar också upp kostnadsaspekterna och säger att den totala kostanden för hela omläggningen blivit ganska stor för samhället och att det visat sig att den enskilde åsamkats kostnader som skiljer sig väsentligt från de tidigare kostnaderna. Det är svårt att av interpellatio nen utläsa vad herr Lothigius avser. Jag erinrar om att en enhällig riksdag beslutat reformen med de kostnader den för med sig. Detta beslut fattades med hänsyn till de mycket stora fördelar i olika avseenden som det nya registreringssystemet innebär. Sammanfattningsvis vill jag som svar på herr Lothigius” fråga säga, att regeringen givetvis alltid strävar efter att vid genomförandet av reformer förorsaka den enskilde eller annan så litet besvär som möjligt. Så har också skett beträffande bilregisterreformen, som alltså genomförts i enlighet med riksdagens beslut. Att reformen kräver viss medverkan från fordonsägarnas sida är självklart. Detta kan dock inte betecknas som onödigt besvär. Som jag inledningsvis framhöll kan ett så stort arbete som omläggningen av bilregistreringssystemet inte ske utan att vissa problem uppstår. Bilregisternämnden som leder omläggningen har emellertid hög beredskap och skärpt uppmärksamhet, så att den kan handla snabbt. Omläggningen sker i nära samarbete mellan kommunikationsdepartementet och nämnden.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
Varför då inte helt enkelt erkänna att det nya systemet inte fungerat riktigt som man hade tänkt när man lade upp det? Om kommunikationsministerns medhjälpare noga gått igenom departementets klipparkiv har de säkert funnit referat både från söder och från norr som visar att såväl motororganisationer som företag, enskilda bilägare och polisen har varit och är missnöjda. Denna kritik hade blivit mindre om man både i propositionen och i förhandsinformationerna hade påpekat svårigheterna i starten. I stället var man mycket optimistisk och lovade att införandet i bilregistret inklusive utsändandet av nummerplåtarna skulle ske med vändande post. Om det då tar tio dagar eller mer på grund av misstag, vid särskilda förhållanden, innan registreringshandlingarna når bilägaren, är det lätt att förstå att det uppstår kritik. Herr kommunikationsministern har sagt att det tar genomsnittligt tre till fem dagar. Det kan kanske vara riktigt i dag, men det betyder att många människor får vänta tio dagar och däröver, och detta är otillfredsställande. Om vi nu ser på vad man säger utifrån finner vi i tidningarna att Stockholmspolisen är kritisk mot bilregistreringssystemet. Det sägs att 1000 fordonsägare plötsligt bara har försvunnit. Det beror på datahanteringen och på störningar i skatteavierna meddelar bilregistreringsnämnden, som förklarar att det har skett ett förbiseende. Före datorernas intåg behövde en omregistrering inte ta mer än en kvart, säger man, medan den nu i bästa fall tar tio dagar och ofta tre eller fyra veckor. På Saab-Ana i Stockholm sysselsätts nu sex man mot tidigare endast en med registreringsärenden, säger man. På företagets kontor ligger 1 200 skyltar. Detta gällde slutet av februari och början av mars. Bilia på Volvosidan uttrycker också sin oro och säger att man förut fick handlingarna samma dag, medan det nu ofta dröjer tre veckor. Skattekvitton, instrument och skyltar kommer i tre olika försändelser. Det verkar inte vettigt. Allt har blivit mycket krångligare och besvärligare, säger man. Motororganisationens tidning säger: ”Det är väl få reformer som väckt sådan irritation och vanmäktig ilska hos den enskilde bilisten som omläggningen till ett nytt bilregister och med detta de nya registreringsskyltarna.” Då har man ändå varit positivt inställd till att det skulle ske en förändring, men man tycker att dessa felaktigheter inte skulle ha behövt förekomma i den utsträckning som har skett. Det riktas vidare viss kritik mot skyltarnas utseende och form. Man har måst stadga dem och göra om dem osv., men det har kanske vidtagits en del förbättringar under senaste tiden. Senare, i början på april månad, står det i tidningen Éxpressen att man fortfarande inte är belåten: ”De nya registreringsskyltarna tar fortfarande så lång tid att få fram, att bilhandeln inte vågar förhandsregistrera bilarna. I väntan på skyltar och handlingar är bilarna obrukbara. I stället tar bilhandlarna ut interimsskyltar i sådan utsträckning att det börjar bli svårt att få dem.” Detta, herr kommunikationsminister, är en del av förklaringen till att jag tog mig friheten att framställa denna interpellation. Bilens betydelse för yrkesutövning och semesterresor är för stor för att man skall godkänna alltför grova misstag i sammanhanget. Kommunikationsminsitern har talat om kostnadsaspekterna och undrat vad jag avser. Jag har menat att det under övergångstiden har kostat bilföretagen stora pengar — jag nämnde de fem extra människorna som behövde anställas. Administrationen har också blivit krångligare, och sådant kostar pengar. Antalet rödplåtar har stigit. Man har på grund av resa inte kunnat återskicka dem i rätt tid, och kostnaderna för dessa har höjts till 120 kronor. Den enskilde bilägaren har orsakats merkostnader på grund av att han måst vänta med att begagna bilen. Kommunikationsministern säger i sista stycket i sitt svar: ”Sammanfattningsvis vill jag som svar på herr Lothigius” fråga säga, att regeringen givetvis alltid strävar efter att vid genomförandet av reformer förorsaka den enskilde eller annan så litet besvär som möjligt.” Jag hoppas att det förhåller sig så. Att det ibland går snett kan man förstå; här har det gått ganska mycket snett under en lång tid. I sista meningen i svaret säger kommunikationsministern: ”Omläggningen sker i nära samarbete mellan kommunikationsdepartementet och nämnden.” Genom att den sker i nära samarbete med departementet har departementet ett visst ansvar, och det har jag nu utkrävt av herr kommunikationsministern. Vi ser fram emot en förbättring i det här avseendet. Under de senaste två veckorna har en förbättring kunnat skönjas, och det är jag tacksam för.
Herr talman! Jag skall inte gå in i någon polemik mot något av vad herr Lothigius har sagt, även om det i vissa stycken kunde finnas anledning därtill. Jag vill bara ytterligare en gång slå fast att det är en stor reform som vi håller på att genomföra. Den är stor både volymmässigt och tidsmässigt. Många människor är involverade i verksamheten med den, många nya rutiner skall utföras. Man kan inte, om man realistiskt prövar vad det är fråga om, ställa samma krav på genomförandeperioden av en sådan reform som man kan göra på komplettering av en reform i något annat sammanhang. Jag tror det är viktigt att man gör det klart för sig när det gäller en så stor reform som bilregisterreformen ändå är — herr Lothigius har ju inte heller bestridit att den är en stor reform. Jag kunde ha tyckt att det låg något i herr Lothigius” argumentering om förhållandena hade blivit sämre och sämre för varje vecka. Men herr Lothigius sade i sin sista mening att det blir ju ändå bättre. Jag är inte sämre karl än att jag kan erkänna, att när man sätter i gång något så stort som detta skulle det närmast vara märkligt om allt skulle fungera till punkt och pricka från första minuten. Naturligtvis måste det hända saker och ting i inkörningsskedet. Det kan bero på mycket, som vi båda känner till. Men det viktiga är att vi är på väg att växa i den nya kostymen. Alla de erfarenheter vi skaffar oss från den här reformen kan ju sedan nyttjas i andra sammanhang. Vi har kanske lärt oss nya rutiner som kan bli till nytta på andra områden. Detta var ingen direkt polemik mot herr Lothigius utan närmast ytterligare ett konstaterande i anledning av mitt svar.

Kungl. Maj:t uppdrog hösten 1972 åt statens vägverk att utreda frågan om utveckling och förbättring av olika metoder för bestämning av vikten av lastbilars och släpvagnars last. Vägverkets uppdrag är inte begränsat till att avse endast lastindikatorer utan gäller även andra metoder för att bestämma lastvikten. Lastindikatorerna är emellertid av särskilt intresse. Vägverket bedriver sitt arbete i nära kontakt med industrin. Som ett led i undersökningen har verket nyligen beslutat att montera lastindikatorer på alla sina tyngre lastbilar, tillsammans 550 stycken. Enligt 106 § vägtrafikkungörelsen får motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon inte föras på väg som ej är enskild, om axeltrycket överstiger 8 tön eller boggitrycket överstiger 12 ton. Avvikelse härifrån meddelas genom lokal trafikföreskrift. Enligt vägmärkeskungörelsen skall utmärkning av högsta axeltryck eller boggitryck ske när högsta tillåtna tryck begränsats under 8 respektive 12 ton. Trafikanten har möjlighet att få reda på vilka belastningsbestämmelser som gäller för vägarna inom ett visst län genom den kungörelse om vägar och gällande lokala trafikföreskrifter inom länet som länsstyrelsen utfärdar före mars månads utgång varje år. Länsstyrelsen är också skyldig att för allmänhetens räkning hålla tillgänglig en karta över de allmänna vägar inom länet som är tillåtna för trafik med motordrivna fordon. Härutöver tillhandahåller kommunerna informationsmaterial, som successivt förbättras. Herr Sellgren anser att länsstyrelserna bör ges möjlighet att bevilja generella dispenser på vissa förutbestämda vägar inom ramen för ett fastställt axeloch boggitryck. Denna möjlighet borde, enligt herr Sellgren, ges, eftersom lagen om överlastavgift medfört oöverstigliga svårigheter att förflytta tunga traktorer, grävmaskiner m.m. Mot detta vill jag erinra att transporterna inte har försvårats genom lagen om överlastavgift, eftersom belastningsbestämmelserna är oförändrade. Lagen om överlastavgift betyder dels att transportörerna tvingas följa belastningsbestämmelserna och dels att man har kunnat höja axeloch boggitrycket på en stor del av vägnätet, eftersom man räknar med bättre efterlevnad av bestämmelserna. Lagens tillkomst har alltså inte försämrat utan snarare förbättrat möjligheterna att genomföra tunga transporter. Att bevilja generella dispenser är inte möjligt, eftersom belastningsbestämmelserna återspeglar vägars och broars bärighet. Varje enskilt dispensärende måste i princip prövas med hänsyn till fordonets vikt, axelarrangemang och vägarnas bärighet. Frågan om eftergift av överlastavgift vid oavsiktliga överträdelser prövades och avvisades av riksdagen, när lagen om överlastavgift antogs våren 1972. Frågan har prövats och avvisats även av årets riksdag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på mina frågor. När jag ställde interpellationen var givetvis avsikten begränsad inte endast till att få en uppräkning av gällande lagar som reglerar trafiken på våra vägar, som jag nu fått. Avsikten med min interpellation var att ge uttryck för den oro som råder inom de delar av näringslivet som nyttjar våra vägar och som ställts inför en rad problem efter införandet av den nya lagen om överlastavgift. Det är i och för sig beklagligt att behöva säga så, eftersom den nya lagen endast tillkommit som ett nödvändigt instrument för att möjliggöra efterlevnad av redan gällande lagar om hur vårt vägnät får utnyttjas. Om grundtanken med lagen om överlastavgift råder alltså inga delade meningar. Den nya lagen har emellertid aktualiserat en rad svårigheter för efterlevnaden av gällande lagar, svårigheter som är nog så besvärliga och som delvis — får man hoppas — är av övergående natur, även om det kan ta lång tid. Jag tänker bl.a. på maximitrycken på vägarna. Den som dagligen frotteras med verkligheten upplever sin situation som långt mer komplicerad än vad som framgår av statsrådets svar. Låt mig beteckna svaret som något sterilt. Jag hade nämligen hoppats att finna något spår av engagemang från statsrådets sida när det gäller de vardagsproblem som kunde spåras bakom mina frågor. Den intressantaste delen av svaret är statsrådets uppgift beträffande lastindikatorer och andra metoder för att bestämma lastvikten. Enligt vissa tidskrifter finns prototyper till lastindikatorer. Att vägverket redan beslutat montera dylika indikatorer på hela parken av tyngre bilar visar att man funnit en typ som borde bedömas som tillräckligt noggrann och hållbar för praktiskt bruk. En sådan här investering rör sig troligen om flera, åtminstone några miljoner kronor, och jag vill därför fråga när lastindikatorerna kommer att vara inmonterade och om det ur medelssynpunkt snålt hållna vägverket har de medel som erfordras för den investeringen. Det kan gå raskt i utvecklingen på det här området, och i det avseendet kan lagen om överlastavgift betraktas som en pådrivande faktor. Det är positivt. Jag såg häromdagen uppgifter i dagspressen om att även ett skogsbolag utvecklat en lastgivare som kan appliceras på griplastare. En sådan metod för indikering av last är helt nödvändig för vissa slag av gods, t.ex. timmer. Visst är det väldigt logiskt och mycket enkelt att när det gäller 8/12 tons vägnätet endast hänvisa till 106 § vägtrafikkungörelsen. Då döljer man också den enorma ojämlikhet som råder mellan landets olika delar och att transportkostnaderna är starkt avhängiga av vägnätets högsta tillåtna axeloch boggitryck. I landets södra delar och i något av de nordliga länen kan efter den senaste genomgången de lokala trafikkungörelserna redovisa en andel av 10/16 tons vägar på upp till 95 procent, och i vissa län kanske mera. Det är då angeläget att i sådana distrikt lämna den gamla regeln om att endast vägar som tillåter ett axel 12 ton skall märkas. Det bör ändras så att även 8/12-tonsvägarna märks. Jag tycker att kommunikationsministern skulle kunna hålla med mig om den principiella synen. Den ojämna fördelningen av det tunga vägnätet mellan landets olika delar är en olägenhet som kommit till starkare uttryck genom tillkomsten av lagen om överlastavgift. Det finns inget försvar för det överutnyttjande som i vissa fall förekommit och som nu återförs till ordningen. Det ansvariga statsrådet måste ändå ha klart för sig vad det betyder i skillnader i transportkostnader mellan ett län där vägnätet är upplåtet för 10/16 ton till 95 procent och ett län, som exempelvis Västernorrland, där andelen är endast ca 51 procent. Denna andel gäller dessutom inte undantagslöst hela året. Ett från transportsynpunkt viktigt län som Göteborgs och Bohus län, för att ta ytterligare ett exempel, har en andel av 10/16 tons vägar på endast ca 52 procent. En översiktlig beräkning visar att näringslivet i Västernorrlands län, ett typiskt skogslän, i jämförelse med de mellansvenska länen genom axeloch boggitrycksbestämmelserna — eller säg gärna det undermåliga vägnätet — belastar näringslivet med en merkostnad av storleksordningen 10 miljoner kronor per år. Detta innebär att varje procents höjning av andelen 10/16 tons vägar inom ett län betyder en sammanlagd årsbesparing för näringslivet av ca 200 000 kronor. Det måste vara en regionalpolitiskt viktig angelägenhet att snabbt och planmässigt höja vägstandarden inom län med sådan eftersläpning. Låt mig föreslå att statsrådet — även om det är någonting utöver interpellationen — tillsammans med berörda kolleger inom regeringen undersöker möjligheterna att minska atbetslösheten inom sådana här län med att bygga och förstärka broar och förbättra vägnätet. Jag behöver inte ytterligare utveckla fördelarna med en sådan punktinsats. De är uppendara. I min tredje fråga hade jag velat fästa statsrådets uppmärksamhet på de speciella problem som kan uppkomma vid framförandet av vissa bruksmaskiner såsom traktorer, kranar, grävmaskiner och skogsbrukets processorer och liknande. Statsrådets svar blev även på den här punkten en redovisning över behandlingsgången av sådana ärenden. Jag respekterar den till fullo. Men nog har vi hamnat i en besvärlig situation inom de delar av landet som har onormalt stor andel 8/12 tons vägar. Det är väl inte meningen att utvecklingen mot bättre och effektivare arbetsmaskiner helt skall bestämmas av det från bärighetssynpunkt svagaste vägnätet? Den väsentligaste orsaken i det här sammanhanget är det eftersläpande vägunderhållet.

Lagen om överlastavgift har som bieffekt blivit ett jämlikhetsmått av stort samhällsintresse. Frågan om dispensansökningarnas handläggning är viktig. Inte sällan är tidsfaktorn helt avgörande. Det är därför angeläget att förfarandet förenklas och att handläggande myndigheter ges erforderliga resurser till dess ett över hela landet gällande dispensvägnät finnes. Enligt vad jag erfarit ökade år 1972 antalet dispensansökningar hos vägverket med storleksordningen 60 procent i förhållande till 1971. Det finns all anledning anta att under det här året blir belastningen hos vägverket betydligt högre. Är statsrådet berett att ge de statliga myndigheterna de ökade resurser som erfordras för att inte handläggningen skall försenas ytterligare? Lika angeläget är att det dispensvägnät som uppbyggts i södra delen av landet skyndsamt byggs ut för övriga delar av landet. Där går utvecklingen enligt min mening alltför långsamt. I min interpellation nämnde jag även bärgningsbilarna. Normalt uppstår behov av bärgning eller bogsering plötsligt och kräver från trafiksäkerhetssynpunkt snabba ingripanden. Som läget nu är kan det bli tveksamt om en bärgning kan genomföras utan att man kommer i konflikt med lagen med en kraftig överlastavgift som följd. Även ojämn belastning av bärgningsbilen — särskilt om den är stor — måste från lagens synpunkt bedömas trafiksäkerhetsmässigt. Jag vill därför fråga om det inte vore skäligt att statsrådet prövar möjligheten att undantagsbestämmelser under vissa betingelser kan införas för bärgningsbilarna. Frågan om ojämn belastning på ett fordon gäller inte enbart bärgningsbilar. Det är över huvud taget ett stort problem, som måste lösas på något sätt. Visst måste en jämn belastning på fordonet eftersträvas både med hänsyn till vägen och med hänsyn till trafiksäkerheten. Men har statsrådet något svar på hur man skall komma till rätta med situationer som föraren respektive fordonsägaren inte är herre över, t.ex. vid befraktning av en tullplomberad container med okänd tyngdpunkt men med känd vikt? Jag skulle kunna ange fler exempel. I modern godshantering uppträder alltså förhållanden som måste följas upp för att man skall uppnå en rimlig anpassning. Ett speciellt problem i detta sammanhang utgör distributionsverksamheten. Denna är närmast lokaliserad till tätorter. Varudistributionen — jag skall hålla mig till den som exempel — sker vanligen med användning av rullpallar och gavelhiss på bilen. Vikten på rullpallarna varierar, vilket medför att också totallastens tyngdpunkt kan variera från last till last — dock inom måttliga gränser. Pallarnas inbördes ordning på lastflaket är helt beroende av beställarnas geografiska läge i förhållande till varandra. Det går alltså inte att utan extraordinära och orationella insatser alltid garantera hundraprocentig lagenlighet i fråga om lastens tyngdpunkt. Jag vore tacksam att få veta om statsrådet uppmärksammat detta förhållande och om det finns någon möjlighet till lösning av problemet. Slutligen några ord om frågan om eftergift av överlastavgift vid klart påvisad oavsiktlighet. Statsrådet hänvisar till två beslut i riksdagen. Jag känner till dem, eftersom jag har en icke ringa del i att frågan underställts riksdagens prövning. Visst har riksdagen avslagit förslaget om att överlastavgift skall kunna eftergivas, om det klart framgår att överlasten är oavsiktlig och alla skäliga åtgärder vidtagits för att förhindra överlast. Exempel har givits vid tidigare debatter, så jag behöver inte upprepa dem nu. Men nog har väl statsrådet noterat att vid den första omröstningen, som ägde rum i fjol, var röstövervikten endast sex röster och att vid omröstningen i år skilde det med endast en röst mellan avslag och bifall till yrkandet. Så smala marginaler måste om inte precis störa kommunikationsministerns sömn så åtminstone stämma till eftertanke. I någon mån borde statsrådet i rimlighetens namn göra nya sonderingar angående möjligheterna för att personer inte skall riskera att ruineras, trots att de är påvisbart klart oskyldiga. Jag tror att statsrådet har den ambitionen att lagen inte skall drabba oskyldiga människor. Eller hur?

Herr talman! Det var många frågor som herr Sellgren ställde till mig utöver dem som jag har svarat på i interpellationssvaret. En del frågor upprepade herr Sellgren. Jag skall försöka att koncentrera mig till några av dem som jag betraktar som viktigast och som har förts ut i debatten på ett mera utvecklat sätt än andra av dem. Låt mig börja med den allra sista frågan som herr Sellgren ställde. Han ville konstatera att jag borde lida av dålig sömn mot bakgrund av att riksdagen vid det senaste tillfället då överlastavgifterna diskuterades tog detta beslut med, som herr Sellgren säger, en enda rösts övervikt. Herr Sellgren! Det har hänt förut i riksdagen att man fattat viktiga beslut med en rösts övervikt. Utan alla jämförelser i övrigt vill jag peka på att ATP-reformen på sin tid genomfördes med en rösts övervikt, och jag har aldrig haft någon dålig sömn, herr Sellgren, på grund av detta beslut. Detta sagt bara för att konstatera att även mycket viktiga beslut kan fattas med så knapp majoritet. Också herr Sellgren har kanske så småningom fått den uppfattningen att det var ett bra beslut, även om det fattats med bara en rösts övervikt. Men tillbaka till själva sakfrågan. Jag drar mig faktiskt för att närmare gå in på en ny debatt om överlastavgifterna, men det är möjligt att jag måste säga några ord om dem för att herr Sellgrens påpekanden inte skall stå helt oemotsagda. Innan jag gör det vill jag emellertid något beröra det s.k. dispensvägnätet. Mitt svar på de olika frågor som ställdes om detta får väl bli att vägverket har undersökt en stor del av vägarna i södra Sverige upp till i höjd med Mälardalen. På det sättet har man fått fram ett vägnät, där man kan tillåta viss trafik med mycket tunga fordon. På så sätt kan man snabbt meddela beslut i dispensärenden, som berör vägarna inom detta vägnät, eftersom dispensundersökningar inte behöver företas i sådana fall. Inom dispensvägnätet kan generell dispens, gällande ett år, för 12 tons axeltryck, 22 tons boggietryck och 50 tons tågvikt ges för bl.a. maskintransport. Det är således fråga om mycket tunga transporter. Jag vill konstatera att arbetet med en utvidgning av dispensvägnätet fortsätter. Herr Sellgren nämnde bärgningsbilarna och begärde av mig möjligheter till dispenser. Mitt svar får bli att man när det gäller bärgningsbilar kan gå dispensvägen i varje enskilt fall, vilket väl inte heller bör vara obekant för herr Sellgren.

Han ställde också en fråga beträffande kostnaderna. På den senare frågan har jag inget svar. På den förra blir svaret att — om inte mitt minne sviker mig helt — beslutet om försöken på dessa bilar fattades för ungefär en månad sedan och att montering nu pågår. Sedan några ord om frågan om överlasterna. Jag skall inte upprepa alla de argument som förekom i den diskussion som fördes så sent som för bara några veckor eller kanske någon månad sedan, då frågan senast behandlades i kammaren, men den allmänna diskussionen i detta avseende har otivelaktigt på något vis kommit att bli snedvriden. De intressen som skall skyddas genom systemet med överlastavgifter är väsentliga. De är i första hand trafiksäkerhetsmässiga, vägekonomiska och trafikpolitiska. Det finns personer som frågar sig om överlasterna haft den omfattningen att så kraftiga motåtgärder behövdes som införandet av dessa överlastavgifter. Jag skall bara som svar på det redovisa den statistik som fanns i min proposition, vilken på sin tid ledde fram till riksdagens beslut om överlastavgifter. Förekomsten av överlaster var rent kvantitativt oacceptabelt hög. Nu har vi alltså fått en intensiv pressdebatt, som tar sig uttryck även i herr Sellgrens interpellation i så måtto att han återkommer till bl.a. möjligheterna att undslippa att betala dessa överlastavgifter, om man kan bevisa att överlastningen har varit oavsiktlig. I det måste också ligga vad i diskussionerna bör uttalas med allt högre ton — och det sades även i riksdagen när de här frågorna diskuterades — nämligen att rättssäkerheten åsidosätts. Den här frågan har som sagt diskuterats utförligt i riksdagen. Låt mig slå fast — just med anledning av att herr Sellgren tar upp detta igen i sin interpellation — att avgiftssystemet inte åsidosätter rättssäkerheten. Avgiften, herr Sellgren, är inte något straff. Ett påförande av avgift innebär inte att någon gjort sig skyldig till ett brott. Avgiften är en ekonomisk sanktion, som motverkar det enskilda intresset av att skaffa sig ekonomiska fördelar genom överlaster. Och de fördelarna uppkommer även om Ööverlastningen är oavsiktlig. Syftet är helt enkelt att tvinga befraktare och åkare att kalkylera med de säkerhetsmarginaler som behövs. Det borde vara självklart att faran för trafiksäkerhet och nedslitning av vägar inte blir mindre därför att överlastningen skulle vara oavsiktlig. I själva verket inser naturligtvis både herr Sellgren och transportbranschen detta — det måste ju vara så. Men man har också klart för sig att avgiftssystemet blir verkningslöst, om ett uppsåt eller en vårdslöshet måste bevisas innan avgift kan tas ut. Jag vägrar att tro att inte också herr Sellgren uppfattar det på det sättet. Med hänsyn till de uttalanden jag tidigare har refererat till kan jag inte sätta tilltro till försäkringarna att man accepterar överlastavgiften och att man vill köra lagligt. Tyvärr visar agerandet från vissa av branschens företrädare att man vill fortsätta med överlasterna, eftersom man på många håll mer eller mindre kalkylerar med dessa i sin verksamhet. Jag skulle, om herr Sellgren så önskade, kunna återge uttalanden som ansvariga personer i hög ställning har låtit undslippa sig i tidskrifter inom denna bransch och som i och för sig är helt häpnadsväckande. Man skulle egentligen inte kunna tro att det vore sant. Eller vad säger herr Sellgren om detta uttalande i en tidning inom transportbranschen av en företrädare för näringen: Angriper man överlasterna så angriper man samtidigt en av samhällets viktigaste grundstenar, transportekonomin. Och samme man säger: En laglig transport i dag kan inte utföras utan djupgående ekonomiska konsekvenser. Jag stannar till där, eftersom den debatt som vi har fört om de här frågorna som sagt är mycket färsk. Jag vill bara med det jag nu har yttrat göra klart för herr Sellgren, som svar på hans fråga, att jag icke har för avsikt att vidta några åtgärder i den riktning som han efterlyste när det gällde överlastavgifterna.

Herr talman! Jag har tyvärr inte fått några förtydliganden av statsrådet. Det brukar vara så att man i debatten får någon liten extra förklaring som kan göra en tillfredsställd. Snarare tycker jag nu att statsrådet har velat föra resonemanget vid sidan om åtminstone de avsikter med den här interpellationen som jag klart redovisat. Jag har inte sagt att statsrådet borde ha haft dålig sömn, jag sade: om inte dålig sömn så dock stämd till eftertanke — det är litet skillnad. I fråga om röstövervikten är det alldeles klart att den måste stämma till eftertanke, vilken röstövervikt det än är. Är den liten så måste detta stämma till eftertanke. Det exempel som statsrådet tog sover jag gott på också. Det är helt uppenbart att det inte alltid behöver vara så, men i det här fallet tycker jag att det var en signal om att man i riksdagen har klart delade meningar i denna fråga. Statsrådet säger att om man medgav undantag i det här fallet så skulle lagen om överlastavgift vara verkningslös. Där går en klar skiljelinje mellan våra uppfattningar.

Antag att man startar på en 10 16 tons väg, även om den är längre än vägarna för 8/12 ton. Av skäl som fordonsägaren inte är herre över — han kan ju inte sitta i varje bil som han äger — viker chauffören av på en 8 12 tons vägnät så har han brutit mot lagen om överlastavgift. Detta kan man väl säga är en klart oavsiktlig förseelse — eller vad vi skall kalla det för — av fordonsägaren. Men han drabbas ändå av en avgift i storleksordningen nära 10 000 kronor, och hans företag orkar kanske inte bära den. Sedan frågade statsrådet om jag var beredd att ta avstånd från vissa uttalanden som gjorts. Jag tror att vi vid det här laget känner varandra så väl att det svar statsrådet väntar av mig är ja. Sådana citat som statsrådet här har anfört tar jag avstånd från. Lagen om överlastavgift skall följas. Men vi skall ha klart för oss att vi har ett vägnät här i landet som inte är uppbyggt så, att lagen kan efterföljas på ett tillfredsställande sätt. Det finns fällor bara i vägsystemet som sådant som gör att man oavsiktligt kan bli lagbrytare. Vi har också det här problemet med tyngdpunktsförskjutningar som man inte känner till och de andra vardagsproblemen som jag nämnde och som statsrådet inte alls berörde. Jag skulle gärna vilja ha några ord åtminstone om att detta är verkliga problem, att man är beredd att undersöka dem och se vad det finns för möjligheter att tillmötesgå sådana önskemål som jag har framfört — eller uttala att det där är saker och ting som tekniken över huvud taget får klara av. Någon reaktion skulle jag vilja ha fram. Dispensvägnätet — det var den andra punkt där statsrådet lämnade ett svar — har kommit upp till Mälardalen, någonstans i Södertäljetrakten. Men det tar väl ytterligare mellan fem och tio år innan det kommer upp till mina trakter, helt beroende på vilka insatser som kommer att göras för att förstärka svaga broar och andra punkter där förstärkningar behövs för att man skall få fram ett dispensvägnät för 12 respektive 22 tons axel/boggietryck. Därvidlag är förhållandena alltså inte särskilt tillfredsställande. När det gäller bärgningsbilarna, herr statsråd, kan man ju få dispens för varje enskilt fall. Om det en lördagskväll på en hårt trafikerad led blir krockar och olyckor med spärrar miltals som följd vet föraren av en bärgningsbil att om han skall forsla undan någon av vagnarna kommer han att överträda lagen om överlastavgift. Trots att det är en lördagskväll måste han till varje pris komma i kontakt med den ansvarige dispensgivaren på orten för att få dispens. Är detta en riktigt bra ordning? Kan man inte tänka sig, herr statsråd, att det för bärgningsbilar, som ändå verkar i trafiksäkerhetens tjänst, skall finnas möjlighet att överlasta bakre boggien något för att kunna forsla undan ett bilvrak som är till hinder för den övriga trafiken? Finns det inte någon möjlighet att göra ett undantag under dessa och liknande omständigheter? Finns det inga marginaler för sådana här saker? I övrigt ber jag att få tacka för det kompletterande svar jag fick att det pågår montering av vägverkets indikatorer. Jag hoppas att arbetet kommer att gå snabbt, därför att det blir vägledande. Jag tror även att vägverket kan ha haft svårigheter med laglydnaden och att man nu vill gå före med gott exempel, vilket hedrar vägverket.

Herr talman! Jag tar mig friheten att gå in i debatten när vi ändå tar upp de här frågorna. Med anledning av att de nya bestämmelserna nu tillämpats några veckor skulle man kunna fråga sig: Vilka erfarenheter har vi fått av detta? Jag tycker det är ganska intressant att utgå från den frågeställningen och säga: Kan det göras någon värdering av vad som redan har hänt? Egentligen är det naturligtvis alltför tidigt att göra en sådan värdering, men den som följer transportverksamheten t.ex. på skogssidan är ju ganska medveten om vad som har hänt. Man behöver bara ha ögon att se med för att märka vilken förändring som skett i fråga om lasterna. Den seriöse åkaren som vill vara fullt säker på att han håller sig inom ramen för bestämmelserna, med de väldiga variationer som det är på skogssidan när det gäller torrt och rått virke i olika former, måste i dag lasta sin bil med underlast. Och det räcker inte med de 15 procenten, utan åkaren måste för att vara fullt säker hålla sig under den gränsen. Då kommer jag in på det uttalande som kommunikationsministern omnämnde, att en laglig transport ej kan göras utan mycket stora samhällsekonomiska konsekvenser. Det är naturligtvis ett fullständigt oriktigt sätt att föra fram detta — i det avseendet håller jag med herr kommunikationsministern. Men vad kommer det att kosta samhället att man kör på detta sätt när det inte finns några indikatorer, när man ännu inte har någonting att bygga det hela ordentligt på? Hur mycket kommer det att kosta samhället, företagsamheten och den enskilda människan i ökade avgifter? Det kan man fråga sig. Jag är övertygad om att sådan som situationen är, och innan vi får dessa indikatorer, kommer det att kosta samhället flera tiotal miljoner årligen. Det är en faktor som vi har att räkna med. När man om något halvår i datamaskinerna utvärderar de siffror som finns på den kontroll som kunnat göras kommer man säkert fram till sådana kostnader som jag nämnde, och det är ju inte fördelaktigt för samhället. Och då menar jag, herr kommunikationsminister, att reformen har genomförts för tidigt. Man skulle i stället ha färdigställt den tekniska apparatur som behövs och satt den i åkarnas händer för att därigenom ge dem större möjligheter att bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Och de kommer att bli väldigt stora även för den seriöse åkaren, det måste väl kommunikationsministern medge. Det har märkts redan i den debatt som förts, och det märks i den åkarstrejk som igångsatts på vissa områden. Vi har kommit in i ett helt annat klimat än tidigare. Det är kanske inte så underligt att en och annan åkare frågar: Är detta också gjort enbart för att SJ:s situation skall bli bättre? Är det därför vi skall klämmas åt? Skall vi av den anledningen tvingas köra med större underlast än vad som vore naturligt om vi hade instrument för att bestämma lastens storlek, så att vi kunde veta hur man skall köra?
Herr talman! Diskussionen om överlastavgiften tror jag inte befrämjas av att den förs i former där man talar om den nationalekonomiska förlusten. Jag tycker att man åtminstone skall vara litet försiktig med att använda siffror i den diskussionen. Herr Lothigius och andra gör gällande att vi med överlastavgiftens införande får räkna med kraftigt ökade fraktkostnader, men det är väl ett resonemang som kan bli en bumerang tillbaka till dem som förfäktar en sådan mening. Det skulle nämligen i realiteten innebära att den statistik vi har på överlasten fram till i dag sannerligen inte är tilltagen i underkant. Och om det är så — vilket har sagts — att vi genom införandet av denna reform har att räkna med ca 20 procent ökade fraktkostnader på våra vägar, så måste jag säga att denna avgift minsann inte har kommit till för tidigt, som herr Lothigius anser. Då har vi i stället genomfört den här reformen i grevens tid. Det hjälper inte att herr Lothigius försöker undervisa mig och andra om vikten av låga fraktkostnader. Jag kan svara direkt med trafiksäkerhetsmässiga kostnader eller med vägekonomiska termer, och jag har talat om de trafikpolitiska konsekvenserna av denna avgift. Den diskussionen kan vi föra praktiskt taget hur länge som helst, herr Lothigius. Jag är för min del inte alls bekymrad för den debatten. Nej, i nuvarande läge, när vi så nyss har börjat tillämpa reformen, skall man nog inte säga för mycket. Om någon tid kan det nämligen bli så att man rent av upptäcker värdet med reformen. Herr Sellgren talade om riskerna och berättade om chauffören som av någon anledning svängde in på en väg där han tydligen egentligen inte hade att göra med sin last. Kör man dag ut och dag in lastbil med tunga laster av virke eller annat vet jag inte riktigt vad man håller på med om man helt plötsligt svänger in på vägar som är obekanta för en själv. Man håller sig väl efter de vägar där lasten skall gå fram, och dem har man antagligen fått lära sig på morgonen, innan man börjar körningen. Och man är skyldig att veta vad de vägarna tål! Sådana där exempel tycker jag inte precis hjälper upp diskussionen i den här frågan. Visst kan det hända, det tror jag också, att man av något alldeles exceptionellt skäl måste vika av från den utstakade vägen, men att de avvikelserna skulle ha en sådan omfattning att den här reformen skulle utgöra något hinder begriper jag inte. Nej, litet bättre argument för att bestrida riktigheten av reformen får nog föras fram!

Men det har visat sig otillräckligt, eftersom det ofta är bärgningsbilens konstruktion som är den begränsande faktorn. Att bärgningsbilen inte tål den tunga lasten har man tidigare satt sig över, och inte ens herr Sellgren är väl beredd att ge dispens i sådant fall. Den enkla lösningen på branschens problem ligger väl, herr Sellgren, i de flesta fall i att man bogserar det skadade fordonet i stället för att lyfta upp framvagnen. Det kostar visserligen en extra förare till det skadade fordonet, men ingen kan väl finna att man därigenom skulle ställa upp orimliga krav. Jag tror således att inte heller den frågan som herr Sellgren kan vilja diskutera — med viss rätt, tycker jag, eftersom det gäller ett specialområde — bör vara alldeles omöjlig att lösa.

Herr talman! Om vi skall ta upp frågan om nationalekonomiska förluster tror jag att vi först måste rikta våra blickar på det eftersläpande vägnätet. Den stora nationalekonomiska förlusten är att i första hand det sekundära och delvis det tertiära vägnätet inte genomgående tillåter 10/16 tons tryck. Jag delar inte den uppfattningen att det skulle vara en nationalekonomisk förlust att inte få köra med överlaster på ett svagt vägnät. Man kan visserligen vinna i transportkostnader, så att en sådan transport är en vinst för det enskilda företaget — och kanske även för transportören i hans konkurrens med andra — men det är de effekterna som vi tagit bort med lagen om överlastavgift, och om den saken är vi ense. Det är i stället det eftersläpande vägnätet som är den stora nationalekonomiska förlusten. Låt mig referera ett brev från Västernorrlands och Jämtlands läns handelskammare till länsmyndigheten i vårt län. Där gör man en analys av merkostnaderna för skogsbruket inom Y-län. De två större skogsbolagen där uppe har var för sig kommit fram till att deras merkostnad för transport av virke jämfört med företag i skogslänen söderut uppgår till ca 1 krona 40 öre per avverkad fast kubikmeter. Man utgår då ifrån att man transporterar lagligt på 8 12-tonsnätet där sådant finns. Men i dessa trakter förekommer det på alltför många ställen att man till en början har ett 10 16-tons axeloch boggitryck. Man måste då antingen lossa där eller omlasta för att sedan göra nya omlastningar eller köra hela sträckan med last baserad på 8/12-tons nät. Det här exemplet bygger alltså på laglydnad; man kommer då fram till så stora kostnadsskillnader mellan södra Sverige och norra Sverige. Här kommer de nationalekonomiska förlusterna in. Statsrådet underkänner mitt resonemang om risken för fordonsägaren att fordonet oavsiktligt körs in från en 10 12-tonsväg. Anledningen till att föraren går över från den ena vägtypen till den andra kan vara okänd. Det kan finnas många sådana anledningar. Han kan vara ny. Han är kanske nonchalant och tycker att det inte är så noga om han kör in där för att dricka en kopp kaffe. Han kan ha andra avsikter. Låt mig ta ett annat exempel.

Detta är ett exempel som har berättats mig. Hårdra för all del inte de här exemplen, herr statsråd. Men låt dem vara en indikation på att sådant här kan hända i livet — så perfekta är inte människorna att inte situationer kan inträffa som de inte är herre över. Då tycker jag inte att det är riktigt honnett av herr statsrådet att tillvita oss att, för att vi inte fick igenom vårt förslag, vilja hindra en reform. Jag protesterar. Vi är ense om reformen, men vi är inte ense om denna trygghetsklausul. Säg då inte att jag vill förhindra en reform. Det var väl ett förfluget ord, kan jag förstå. Jag rönte viss förståelse för mitt resongemang om bärgningsbilarna. På den punkten bör man göra tekniska omkonstruktioner för att kunna lösa problemen. Men jag tror nog att det vore praktiskt och ganska enkelt att ge bärgningsbilarna en generell dispens att gå över boggitrycket — de flesta har ju boggin bak — något ton, om man lyfter framvagnen på en bil och på det sättet får en ojämn belastning på bärgningsbilen. Det är en ganska skälig begäran, herr statsråd!
Herr talman! Jag vill avsluta min del i den här debatten genom att till kommunikationsministern säga att jag inte är så pretentiös att jag tror mig ha möjlighet att undervisa honom i de här frågorna. Min pedagogik har ju också visat att herr kommunikationsministern inte har förstått vad jag har menat. Om jag ändå skulle försöka med detta skulle jag vilja säga att vi i stället för överlastavgifter har fått någonting som kunde kallas underlastavgifter, som det svenska samhället och olika verksamheter där kommer att få betala.

Det är nödvändigt, menade jag, att få fram de möjligheterna innan vi vidtar den här åtgärden — detta tror jag hade varit riktigare.

Herr talman! Herr Strömberg har frågat mig dels om SJ arbetar med att få fram ett säkerhetssystem med automatisk fjärrkontroll och hur långt arbetet i så fall fortskridit, dels om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av Järnaolyckan för att förbättra trafiksäkerheten för pendeltrafiken i Stockholms län. Något färdigutvecklat säkerhetssystem med automatisk hastighetsövervakning som anpassats till våra förhållanden föreligger ännu inte. Inom den internationella järnvägsunionens tekniska forskningsorgan har sedan flera år tillbaka ett intensivt arbete pågått för att ta fram sådana säkerhetssystem lämpade för olika trafikförhållanden. Detta arbete, i vilket SJ tagit verksam del, beräknas kunna slutföras under nästa år. Säkerhetsproblemen i samband med pendeltrafiken inom Stockholms lokaltrafikområde har ägnats stor omsorg. För att i görlig mån undvika korsande tågrörelser har sålunda stora kostnader lagts ned i spårsystemets utformning, och ett flertal planskilda spårkorsningar har anlagts. I planläggningen av spårsystemet inom lokaltrafikområdet har också ingått anläggandet av ett flertal s.k. skyddsväxlar och en utbyggnad av signalsystemet med bl.a. fjärrblockering. Det kan också nämnas att i överenskommelsen mellan SJ och dåvarande KSL om pendeltågstrafiken har förutsetts ett eventuellt införande av automatisk hastighetsövervakning. Om och när detta kan bli aktuellt får bli beroende på bl.a. resultatet av det fortsatta utvecklingsarbetet på området som jag nyss redogjort för. Vad beträffar pendeltågsvagnarnas hållfasthet gäller inte samma krav som för lokdragna vagnar i fjärrtrafik, bl.a. beroende på pendeltågens lägre maximihastighet och större krav på lätt konstruktion. Det kan emellertid konstateras att de hållfasthetstal som SJ tillämpar för pendeltågen överensstämmer med bl.a. de normer som den västtyska järnvägsförvaltningen tillämpar för motsvarande trafik. Dessa värden ligger i motsats till vad herr Strömberg anför betydligt högre än de som gäller för tunnelbanevagnar. Vad slutligen beträffar den av herr Strömberg omnämnda Järnaolyckan gäller att orsaken till denna ännu ej är slutligt fastställd. Efter olyckan har dock sådan ändring gjorts att pendeltågen numera utgår från annat spår i Järna. Härigenom har antalet korsningar mellan pendeltåg och fjärrtåg kunnat minskas.

Herr talman! Många människor åker med pendeltågen i Stockholms län. Budgetåret 1971/72 var det totala antalet resor 35,2 miljoner. Det betyder ungefär 100 000 resor per dag året runt — vardag som helgdag. Pendeltågen spelar alltså en enormt stor roll i länet och främst i Storstockholm. De ger invånarna goda möjligheter att förflytta sig i storstadsområdet, att relativt lätt och någorlunda bekvämt nå sina arbetsplatser, att utan större besvär ta del av områdets serviceutbud. Dessutom — och det är viktigt — ger pendeltågen ett alternativ till bilen. Pendeltågen används alltså av många. Viktigt är då att säkerheten når upp till så hög nivå som är tekniskt och ekonomiskt möjlig. Ökad trafiksäkerhet kan man nå huvudsakligen på tre vägar: dels genom utbyggnad av olika säkerhetssystem, dels genom högre säkerhetskrav på den rullande materielen, dels också genom separering av trafik. Med tillfredsställelse konstaterar jag att statsrådet Norling nu kan meddela att ett säkerhetssystem med automatisk hastighetsövervakning är på väg. Nästa år — alltså någon gång under 1974 — räknar statsrådet med att forskningsarbetet är slutfört. Det är glädjande. Situationen med olika vagntyper på samma spår, allt tätare trafik och allt högre hastigheter gör ett sådant säkerhetssystem mycket angeläget. Men det räcker inte med att vi får fram ett säkerhetssystem; vi måste också kunna använda det. Jag frågar därför: När räknar kommunikationsministern med att vi kan få ett sådant system i drift? Jag förutsätter då att man prioriterar Storstockholm, där trafikbelastningen är hårdast. Ett speciellt problem som har aktualiserats genom Järnaolyckan är den olika hållfasthet som skilda typer av vagnar vilka trafikerar samma spår har. Statsrådet glider förbi problemet genom att konstatera att pendeltågen har samma hållfasthet som motsvarande västtyska vagnar. Men när tåg bestående av vagnar med olika hållfasthet trafikerar samma spår finns risker. Jag är något oroad av de uppgifter som säger att på grund av den nya trafiken till Jordbro och Västerhaninge kommer vissa linjer tidvis att trafikeras med äldre vagnar dragna av traditionella lok. På så sätt blandas olika typer av vagnar. Det finns naturligtvis en radikal lösning på detta problem. Fyra spår mellan Älvsjö och Flemingsberg är en tanke som SJ har fört fram när man diskuterat Flemingsbergs station. Bakom ligger ju tanken att trafiken kommer att öka. När det då tillkommer ytterligare en station — Flemingsberg — blir kapaciteten hårt ansträngd. Jag utgår i mitt resonemang från den för regionen absolut självklara ståndpunkten att Stuvsta eller någon annan station inte får läggas ner. Fler spår skulle dels klara den kapacitetsfråga som skymtar, dels förbättra trafiksäkerheten. De senaste dagarna — alltså efter det att jag skrev interpellationen — har jag fått tillgång till en skrivelse från SJ till Kungl. Maj:t. Den är daterad den 26 mars 1973. I den för SJ en diskussion om kapacitet och säkerhet på de linjer som berörs av pendeltrafiken. SJ begär att få i uppdrag av Kungl. Maj:t att närmare utreda frågan om ytterligare ett dubbelspår Älvsjö—Flemingsberg och en ny linje Flemingsberg—Järna. Den tanken finns också förankrad i regionplanen genom en särskild markreservation. Nu kan det sägas att den här frågan ligger något vid sidan av interpellationen, och jag tog därför inte heller upp den. Men det är uppenbarligen en säkerhetsfråga, och därför vill jag fråga statsrådet om han nu kan meddela om SJ får det begärda uppdraget. Statsrådet anför i svaret att SJ har anlagt ett flertal s.k. skyddsväxlar och byggt ut signalsystemet med fjärrblockering för att öka trafiksäkerheten. I svaret specificeras inte i vilken utsträckning dessa säkerhetsåtgärder nu är införda. Jag skulle gärna vilja ha en komplettering och frågar därför: Finns nu skyddsväxlar i full utsträckning på erforderliga platser längs de linjer där vi har pendeltrafik? Finns det utbyggda signalsystemet med fjärrblockering längs pendeln mot Jordbro och Västerhaninge — den pendel som skall tas i bruk vid tidtabellsskiftet? Allra sist, herr talman, vill jag tacka statsrådet Norling för ett som jag uppfattar det intressant och väl genomarbetat svar.
Herr talman! Jag skall bara svara på de frågor där jag kan ge besked — ett par kan jag tyvärr icke svara på. När kan ett säkerhetssystem vara i drift, frågar herr Strömberg i anledning av det som sägs i mitt svar om att det forskningsarbete som SJ har del i beräknas kunna slutföras under nästa år. Jag vet tyvärr inte när detta säkerhetssystem kan vara i drift. Jag utgår emellertid ifrån att SJ, som är en av de europeiska järnvägsförvaltningarna, får vara med och skriva under på hur man vill att det tekniskt och på annat sätt skall se ut och att det då blir fråga om att snabbt se till att systemet kommer i drift. Men om herr Strömberg menar någon ungefärlig tidsangivelse, måste jag tyvärr säga att det kan jag inte svara på. Sedan var det frågan om Södertäljependelns kapacitet. Det är riktigt att SJ i skrivelse till Kungl. Maj:t har redovisat hur man ser på kapacitetsförhållandena. Den redogörelsen bygger på vad Kungl. Maj:t har begärt av SJ i samband med just den fråga som herr Strömberg tog upp, nämligen anläggandet av en ny pendelstation i Flemingsberg. Kungl. Maj:t har som bekant givit SJ i uppdrag att förbereda iordningställandet av en ny pendeltågsstation i Flemingsberg i anledning av Huddingesjukhusets färdigställande. Det är utifrån detta Kungl. Maj:ts uppdrag till SJ som man nu har fått in uppgifter om hur SJ bedömer situationen. Men SJ har naturligtvis samtidigt i olika petita under senare tid, och även i år, haft anledning att tala om hur man rent allmänt ser på kapacitetsförhållandena både på den här linjen och på andra. Läget är således nu att i den mån Kungl. Maj:t är nöjd med det redovisade materialet från SJ, har vi att utifrån det bedöma de åtgärder som regeringen eventuellt skall vidta. Jag kan emellertid inte säga huruvida vi är nöjda med materialet, eftersom beredningen av SJ:s skrivelser ännu inte är klar. Vi har att fortlöpande gå igenom dem och eventuellt skaffa in de ytterligare uppgifter som kan behövas för regeringens bedömning. Den här frågan hänger alltså, utifrån våra synpunkter, just nu samman med Flemingsbergsstationens byggnad. Vidare sade herr Strömberg att SJ i en skrivelse i slutet av mars i år har begärt att få ta initiativ till en utredning. Jag kan inte på rak arm påminna mig texten i den skrivelsen, men skulle det vara så att SJ där begärt att få ett uppdrag utifrån vad man hittills har meddelat oss i fråga om kapaciteten, så utgår jag ifrån att SJ med en sådan begäran menar att man är osäker på vissa uppgifter och vill fortsätta utredningsarbetet. I så fall skall väl inte det möta något hinder. Slutligen frågan om skyddsväxlar. Det är den andra frågan som jag inte kan ge ett utförligt svar på. Det enda jag av erfarenhet från egen verksamhet vid SJ — det är visserligen många år sedan — vet om skyddsväxlar är att de kanske av rent tekniska skäl inte kan anläggas överallt där man vill ha dem utan mycket stora investeringskostnader. Man kan ju, herr Strömberg, föreställa sig platser där spåren går i tunnlar genom berg. Om man där skulle bygga en s.k. avvikande skyddsväxel, som kan läggas i sådant läge att tåget på grund av olycksrisk e. d. kan lämna sitt ordinarie spår, skulle det innebära kolossala investeringskostnader. Jag tar det bara som ett exempel på att det kan vara mycket svårt att snabbt anlägga skyddsväxlar på alla de platser där de skulle behövas, som herr Strömberg uttryckte det. Jag vill inte säga att det inte skulle gå att anlägga skyddsväxlar på alla ställen där det behövs, men jag har med det sagda velat konstatera att det kan vara betydligt mer komplicerat än vad man i första ögonblicket tror.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för de ytterligare svar jag har fått. Jag är klart medveten om att det här rör sig om mycket komplicerade frågor. Inte nog med att det kan vara komplicerat rent tekniskt, det kan också vara komplicerat av de förhållanden som råder, vilket statsrådet framhöll, och det finns naturligtvis utomordentligt besvärliga ekonomiska problem invävda i väldigt mycket av detta. Men jag reser med en av pendlarna själv, och trafiksäkerheten är också ett problem. Frågan hänger samman med situationen i Storstockholmsområdet. Vi har ju en allmän önskan att driva över så mycket trafik som möjligt mot kollektivtrafik, och då är ett av konkurrensmedlen också större säkerhet. Jag tycker mig spåra en underton av personligt intresse hos statsrådet, när han talar om säkerhetssystemet, och jag förutsätter att statsrådet med intresse följer frågorna och driver på så att vi kan få möjlighet till en ny diskussion. Jag antar att dessa frågor också kommer att föreläggas riksdagen i form av ett ekonomiskt ärende i sinom tid. Jag vet att statsrådet tagit intitiativ när det gäller kapaciteten i samband med Flemingsbergsstationen, och det är med stor tillfredsställelse jag noterar att statsrådet beställt denna utredning.

Herr talman! Herr Bohman har frågat mig vilka ändringar i nuvarande skattelagar regeringen är beredd att föreslå för att förhindra att de löneökningar som eventuellt kan bli resultatet av förestående löneförhandlingar för flertalet inkomsttagare kommer att gå bort till följd av det nuvarande skattesystemets utformning och den snabba prisstegringen.

Jag besvarar de båda interpellationerna i ett sammanhang. Herr Bohman konstaterar, med visst siffermaterial från den preliminära nationalbudgeten som bakgrund, att hushållens inkomster 1972 steg med 9,9 miljarder kronor, och att hushållens skatteinbetalningar ökade med 5,1 miljarder kronor, och att skatten sålunda tog omkring 52 procent av hushållens inkomstökning. Detta är riktigt, men herr Bohman har glömt att i sammanhanget nämna att inkomstöverföringarna tillbaka till hushållen steg med 14 procent eller med 3,5 miljarder kronor. Det är emellertid riktigt att marginalskatten för inkomsttagare med en årsinkomst från 25 000 upp till 70 000 kronor varierar från 48 till 62 procent. Den totala skattens procentuella del av inkomsten är i 25 000-kronorsläget för gift med hemmavarande make 25 procent och för en ensamstående 32 procent. Motsvarande skattebelastning vid inkomst av 70 000 kronor är för gift med hemmavarande make ca 47 procent och för en ensamstående 50 procent, allt räknat efter en kommunal Ingen bestrider att detta är en hög skattebelastning, men problemet bör vid en hederlig redovisning också ses från utgångspunkten vad vi använder skatterna till och graden och omfattningen av det offentligas tjänster och service gentemot skattebetalarna.

Man kan således inte, även om det tyvärr är vanligt i den offentliga debatten, betrakta skatterna som något fristående begrepp som man konfronteras med enbart som en pålaga och belastning. Rimligtvis bör också skattebetalningen för den enskilde betraktas som en ofrånkomlig motprestation för de tjänster han åtnjuter från samhället i alla de olika former och aktiviteter som samhällsverksamheten innebär. Det hela är till sist en fråga om avvägning mellan hur mycket kollektivet-samhället skall ta hand om av den enskildes inkomst för att tillfredsställa den enskildes behov i form av tjänster från samhället och hur mycket den enskilde skall disponera för egna individuella behov. Att den del av den enskildes inkomst som i dag reserveras för kollektiva ändamål via stat och kommun är hög är inget unikt för vårt land. Så är förhållandet i alla avancerade och högtstående kulturländer, även om vårt land i det här avseendet intar en förgrundsställning. Var gränsen går för de kostnader, som betingas av samhällets omvårdnad av människorna och den enskildes anspråk att få disponera inkomsterna för egen räkning, är i sista hand en fråga om sociala och politiska värderingar. Via kollektivets insatser ombesörjes icke enbart de aktiviteter som naturligen skall ombesörjas av den offentliga sektorn, utan via skattepolitiken sker också en transferering av medel till de områden där behoven är störst. Den offentliga sektorn fungerar i det här avseendet som en utjämningsfaktor i avseende på människornas sociala standard eller enkelt uttryckt, den möjliggör ett solidariskt betonat politiskt handlande. Här är det frågan om en politisk avvägning med klara ideologiska skillnader i utgångsläget. Frågan hur politiken — både skattepolitiken och reformpolitiken, som är två sidor av samma mynt — skall utformas avgörs i sista hand av de politiska församlingar som vart tredje år utgår ur medborgarnas fria politiska val. Hittills har stora majoriteter ställt sig bakom de utgiftsbeslut som på riksplanet såväl som på kommunoch landstingsplanet konstituerat det offentligas utgiftsstater och därmed också skattebördans storlek. De aktuella politiska meningsskiljaktigheterna har sett från regeringens synpunkt närmast inneburit att den politiska oppositionen velat bjuda över på utgiftssidan samtidigt som kraven på skattesänkningar framförts med stor energi. Det förhållandet att det offentligas utgiftsbeslut måste finansieras skattevägen accentueras ytterligare i ett konjunkturläge som präglas av klar uppgång med risk för inflationistiska överslag — ett perspektiv som det finns anledning att kalkylera med i den närmaste framtiden. Problemet löses inte med påståenden om att något slags nytt skattesystem skall uppträda som räddare i en från skattebetalarnas synpunkt besvärande situation. Det förändras inte heller av ett ensidigt argumenterande om marginalskattens höjd, eftersom en i och för sig önskvärd sänkning av marginalskatten med åtföljande inkomstbortfall måste kompenseras med inkomsttillskott via skattepolitiken i övrigt. Det kravet är ofrånkomligt för fullgörandet av fattade utgiftsbeslut och sett mot bakgrunden av önskvärdheten av att bibehålla ekonomisk stabilitet och så långt det är praktiskt möjligt prisstabilitet. Den beska sanningen är således att om man anser att särskilt marginalskatten skapar speciella problem bl.a. i samband med planläggning och uppläggning av årets lönerörelse, vilket jag fattar vara båda interpellanternas mening, blir mitt svar att en lindring i skattepolitiken på denna punkt kräver motsvarande skärpning av skattepolitiken i andra avseenden. Vill man angripa problemet utifrån denna realistiska utgångspunkt tvingas man fundera över alternativa förslag, t.ex. en skärpning av beskattningen i andra inkomstlägen än de av interpellanterna ifrågasatta, en skärpning av arvsoch förmögenhetsskatten, en höjd mervärdeskatt, eller i likhet med föregående år en höjd arbetsgivaravgift som kompensation för sänkt marginalskatt. Av här alternativt angivna framgångslinjer har på sista tiden ett visst intresse uttalats från löntagarhåll för en sådan omläggning. Detta intresse har då inriktats på att balansera en reducerad marginalbeskattning med en höjd arbetsgivaravgift. Jag har med detta velat ställa problemet på det enda sätt som det i dagens läge kan ställas. Men jag är inte beredd att för närvarande redovisa någon regeringens ståndpunkt när det gäller de kompenserande inkomstförstärkningar som är erforderliga för att tillmötesgå interpellanternas önskan om en sänkt marginalskatt. Frågan är emellertid så viktig att jag gärna vill medverka till att de här angivna alternativen blir föremål för en ingående debatt med sikte på problemets lösning. Fru Nettelbrandt har i sin interpellation utöver vad jag här anfört även ställt frågan om det s.k. inflationsskyddet i skattesystemet samt om jag kan belysa familjesituationen med hänsyn till beskattning och familjepolitiska stödformer och slutligen om det planeras några åtgärder för att lätta situationen för de vanliga hushållen. Jag vill härpå svara följande. I frågan om indexreglering av skatteskalorna vidhåller jag den uppfattning som jag redovisade i direktiven till 1972 års skatteutredning, där fru Nettelbrandt är ledamot. I fråga om familjesituationen mot bakgrund av skattepolitiken och de familjepolitiska stödformerna, så har också den frågan uppmärksammats i direktiven till skatteutredningen. Där anges den komplikation som ligger i marginalskattens och de inkomstprövade bidragens konstruktion, i första hand bostadstillägget som reduceras vid stigande inkomst. Jag citerar ur direktiven: ”Vid sina överväganden om beskattningens marginaleffekter bör utredningen beakta det förhållandet jag nu pekat på. Utredningen bör därvid uppmärksamma såväl konstruktionen av statliga bidragssystem som frågan om beskattning i stället för inkomstprövning av bidragen.” Jag utgår ifrån att skatteutredningen ägnar denna fråga vederbörlig uppmärksamhet. Vad slutligen gäller vidtagandet av åtgärder för att underlätta situationen för hushållen så kan jag bara hänvisa till de av regeringen under året framlagda förslagen. De får betraktas såsom ett uttryck för regeringens intentioner och åtgärder på området i fråga.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

Däremot var det inte klarläggande i fråga om det problem som min interpellation egentligen avsåg, dvs. om regeringen före avtalsrörelsens början var beredd att framlägga förslag till sådan omläggning av skattesystemet, att avtalsrörelsen verkligen kan leda till ett meningsfyllt resultat för det stora antalet löntagare utan allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin och sysselsättningen. I det hänseendet har varken jag eller kammaren fått klart besked. Däremot har vi fått antydningar, som kan tolkas på olika sätt och som därför ger anledning till ytterligare frågor som medborgarna, inte minst nu före valet, har rätt att få svar på. Men innan jag går in på dem kan jag inte underlåta att med några ord beröra den del av interpellationssvaret som gäller skattesystemet i allmänhet, dvs. betydligt vidare frågor än dem som jag tog upp i interpellationen. Ett sådant bemötande från min sida är desto mer påkallat som finansministern i sitt svar låter antyda att jag — och andra kritiker av regeringens skattepolitik — skulle vara främmande för eller . vilja förtiga att statens skatteinkomster används till för oss alla nyttiga ändamål. Så naiva — eller för att knyta an till finansministerns egen vokabulär — så ohederliga är vi verkligen inte. Skattebelastningen är självfallet ytterst beroende på en politisk och ideologisk avvägning mellan — jag citerar finansministern själv — ”hur mycket kollektivet-samhället skall ta hand om av den enskildes inkomst för att tillfredsställa den enskildes behov i form av tjänster från samhället och hur mycket den enskilde skall disponera för egna individuella behov”. Jag bortser ifrån att formuleringen inte är särskilt precis. Man förstår i alla fall vad finansministern syftar till.

Överföringen har alltså varit en följd av skatterna och inte tvärtom. Att det finns klart ideologiska skillnader i uppfattning om denna gränsdragning är obestridligt. Dessa olikheter bottnar bl.a. i skilda meningar om hur starkt individens — dvs. den enskilda människans — valfrihet kan och bör begränsas med hänsyn till bl.a. den demokratiska rörelsefriheten och den ekonomiska välståndsutvecklingen på sikt. I det hänseendet har självfallet vi moderater en annan grundsyn än vad socialdemokraterna har. Vi nalkas problemet med olika utgångspunkter. Därmed kommer jag också in på avvägningsproblemets praktiskt ekonomiska avgränsning. För det finns en sådan gräns också. Även den som har finansministerns grundinställning, nämligen att kollektivet bör svara för så mycket som möjligt — ta hand om en så stor del av den enskilde löntagarens inkomster som möjligt — borde ju vara medveten om, och är det väl säkert också, att det finns en övre gräns, över vilken man inte kan sträcka sig utan risk för hela samhällsekonomin, välståndsutvecklingen och sysselsättningen. Om man som socialdemokraterna — konsekvent låter kollektivet lägga beslag på en växande del av den enskildes inkomster och därigenom minskar hans möjligheter att stå på egna ben — alltså att med lönen från sitt arbete svara för sina egna och familjens behov — då ökar självfallet i motsvarande mån samhällets ansvar och dess behov av ytterligare medel. Man kommer då till sist in i ett ekorrhjul, som det är mycket svårt att komma ut ur. Det visar bl.a. interpellationssvaret och dagens debatt. Och när man har kommit dithän då drabbas till sist själva livsnerven i samhällsutvecklingen, dvs. de enskilda människornas lust att skrapa ihop de pengar som behövs för att hålla det hela i gång. Man drar sig för att göra nya insatser — i varje fall om man måste skatta för dem. Det lönar sig inte att arbeta, brukar det heta. Det lönar sig inte att ta nya initiativ. Aktiviteten i samhället saktar av. Välståndsutvecklingen stagnerar. Kompensationsbehov föranledda av prisstegringar och skatter kan inte tillgodoses utan allvarliga risker för landets konkurrenskraft och möjligheter att ge människorna nya meningsfulla jobb. Och det är ju ungefär där som vi befinner oss i dag. Herr Sträng erkänner själv — och har gjort det flera gånger förut — att Sverige toppar skatteligan. Vårt näringsliv har högre löneoch socialkostnader än i något annat land — i varje fall i den västerländska världen. Och i dag vet som bekant stora löntagarorganisationer att inte ens 10-procentiga lönepåslag kommer att ge löntagarna högre standard, utan ofta tvärtom lägre. Detta är en helt orimlig situation. Är verkligen inte finansministern beredd att erkänna detta utan en massa reservationer och anknytningar till andra problem? Skulle inte herr Sträng äntligen kunna kosta på sig att nu medge det berättigade i de varningar för denna utveckling som vi moderater år efter år fört fram? Det finns inte något rimligt förnuft i att år efter år höja lönekostnaderna och priserna i samhället, samtidigt som den verkliga lönenivån för den genomsnittlige löntagaren ligger på oförändrad eller lägre nivå. Visst behöver samhället resurser att lösa åtskilliga problem — det har jag inte bestritt — och för att bidragsvägen ge en del skattebetalare pengar tillbaka. Men alla får inte bidrag. Alla vill inte vara beroende av bidrag. Konsekvenserna på sikt av en sådan utveckling, innebärande att de höga skatterna i sig föranleder behov av nya bidrag, blir till sist orimliga, och ekonomin stagnerar. Jag skall be att få belysa detta förhållande med hänvisning till den löneutveckling som statistiskt räknats fram. För den genomsnittlige industriarbetaren kan enligt dessa uppgifter utvecklingen från 1965 och framåt tyckas tillfredsställande, om man tar hänsyn till lönens och skatternas storlek och vad som därefter blir kvar. Men tar man också hänsyn till prisstegringarna blir bilden en annan. Den verkliga lönenivån för en industriarbetare blir då i dag lägre än den var 1965. Hur stämmer detta, undrar finansministern. Det stämmer egentligen inte alls. Att människorna har det så relativt hyggligt som de har, det beror på att detta förhållande har tvingat ut kvinnorna i förvärvsarbete, även om de inte skulle ha önskat detta, i betydligt större utsträckning än tidigare. Detta har varit bra ur många synvinklar men mycket dåligt ur andra. Slutresultatet är alltså att den enskilde löntagaren under denna tid har fått det sämre. Visst har han därutöver fått bidrag. Det finns ingen anledning att bestrida det. Men alla får som sagt inte bidrag och alla vill heller inte ha sådana. Läget i dag är att man på en 10-procentig lönehöjning vid en lön av 35 000 — om vi bara räknar med 6 procents prishöjning, och det blir mera, som finansministern vet — bara får 10 kronor kvar på en hundralapp. Tar man hänsyn till bostadsbidrag osv. blir det ingenting kvar. Man får det klart sämre. Och därmed är vi alltså inne på det som är föremål för min interpellation: marginalskatterna och de förestående avtalsförhandlingarna, Det är det problemet som vi diskuterar nu, och det är i det ämnet som vi — alla här i kammaren och alla medborgare — har anledning att begära ett besked från finansministern. Jag tror inte att finansminister Gunnar Sträng är obekant med att det just nu ryktas om att regeringen förbereder ett nytt skattepolitiskt utspel. Regeringen har — säger det här ryktet — påverkats av den allt intensivare kritik som riktats mot den nuvarande skattesituationen, inte minst från grupper inom den s.k. rörelsen. Jag tänker bl.a. på det förslag som lagts fram av Metalls utredningschef Allan Larsson, ett förslag som tydligen har vunnit bifall från Arbetarekommunen här i Stockholm. Det finns också de som gör gällande, att partistrategerna i det socialdemokratiska partiet har sett ett samband mellan regeringspartiets svårigheter enligt opinionsundersökningarna — om vi nu skall tro på dem — och skatteläget för den vanlige löntagaren. Jag skall gärna erkänna, herr talman, att jag hade trott att finansministern i dag i sitt svar skulle ha dementerat de här envisa ryktena och som vanligt påmint om de skattejusteringar som genomfördes förra året här i riksdagen. Att han precis som vanligt — han gjorde ju det förra året någon månad innan skatteförslaget lades fram — skulle säga att regeringen följer utvecklingen på skattepolitikens område och att några justeringar av marginalskatterna inte är aktuella. Så brukar det ju låta. I stället får vi nu höra, att finansministern ”för närvarande” — alltså just nu, just i dag — ”inte är beredd att redovisa någon regeringens ståndpunkt när det gäller de kompenserande inkomstförstärkningar som erfordras för att tillmötesgå interpellanternas önskan om sänkt marginalskatt”.

Och i och för sig är det bara bra när — som det visst brukar heta från finansministerns sida — ”en syndare sig omvänder”. Men perspektivet ger inte desto mindre anledning till ytterligare några frågor. När, finansminister Gunnar Sträng, skall den debatt äga rum som finansministern talar om? När kommer det här utspelet? Är det dagens interpellationsdebatt finansministern avser, som skall bli ingående ”med sikte på problemets lösning”? Jag har svårt att föreställa mig att vi skulle ta en så stor debatt just nu, inlagd i den arbetsordning som vi har fram till den 6 juni. Eller blir det kanske något nytt och dramatiskt som skall prägla debatten om den reviderade finansplanen den 4 juni? Det är ju ett i och för sig lämpligt tillfälle. Eller kommer den debatt som finansministern tänker på att följas av ett skatteutspel i eller omedelbart före själva valrörelsen? Tänker sig finansministern rent av att vi skall lösa de här problemen inför TV-kamerorna under de första veckorna i september? Förra året tillsattes den skatteutredning som vi moderater år efter år hade begärt och som hela den icke-socialistiska oppositionen begärde hösten 1971. Den utredningen skulle naturligtvis kunna vara ett bra forum för den här ingående debatten, som skall lösa problemet. Har alltså finansministern möjligen tänkt sig att nu ge skatteutredningen nya direktiv, så att den med förtur behandlar frågan om marginalskatterna? Vi begärde ju det, som finansministern helt säkert minns, förra året redan i januari och upprepade kravet i maj månad. Hade riksdagen inte då sagt nej, kanske det här problemet — om man nu hade velat — hade varit genomlyst och löst. Eller förhåller det sig så, att regeringen inte alls syftar på någon ingående debatt med andra politiska partier för att finna en lösning, utan kanske bara är inriktad på att själv skaffa sig ett lämpligt underlag för att gå ut i valrörelsen och inför väljarna visa sitt intresse att angripa ett problem som väljarna-löntagarna i varje fall är i hög grad intresserade av och kräver besked om? Det har ju redan gjorts försök från socialdemokratiskt håll att hänskjuta den här frågan till en intern utredning inom partiet. Jag vill gärna i detta sammanhang begagna tillfället att påminna finansministern om de krav på stabiliseringspolitiska överläggningar mellan de politiska partierna och arbetsmarknadens parter som vi och de andra oppositionspartierna vid olika tillfällen framfört. Sådana överläggningar är före en valrörelse långt viktigare än vid andra tillfällen. Det finns också anledning att påminna om att företrädare för arbetstagarorganisationerna flera gånger under våren har strukit under ”politikernas” — och därmed åsyftas väl bl.a. överpolitikern själv, finansministern — ansvar för ett skattesystem som ger mening och innehåll åt löntagarnas inkomstkrav. Vad som är märkligt — och som jag finner ännu märkligare mot bakgrund av de uttalanden som finansminister Gunnar Sträng har gjort nu — är att skattefrågorna inte alls behandlats i årets reviderade finansplan. Den innehåller mycket intressant och mycket nytt om ”de goda tider” vi skall få, men där finns inte en enda antydan om att skatten skulle vara det stora problem som finansministern i dag här har medgivit. På alla dessa punkter, herr talman, tycker jag att vi har rätt att få besked. Vad — konkret — tänker regeringen göra? Vad innebär antydningarna? Jag tackar för det svar jag har fått. Men jag väntar ännu mycket mera, och jag skall tacka för det också när det i sinom tid kommer.